Herr talman! Jag hade faktiskt tänkt be Anders Nilsson att precisera vilka vallöften han menade att vi inte hade levt upp till. Han säger nu att vi hade byggt upp förväntningar, som vi sedan inte har kunnat leva upp till. Jag konstaterar att vi i momsfrågan har rättat till de indifferenser som fanns. Tillhandahållande av vissa lokaler var momsbelagt, men det är det inte längre. Däremot har idrottsrörelsen själv sagt att den inte vill ha någon särbehandling i momsfrågan. Detta har diskuterats väldigt mycket. Om man skulle lösa de problem som Anders Nilsson nu talar om, hade det förutsatt en särbehandling.
Herr talman! Då var det mycket underligt att den här frågan fick så stora proportioner 1991. Jag har nog den uppfattningen att det har gått därhän att det har visat sig vara svårt. I vår bedömning av idrottspolitiken 1991 tog vi hänsyn till att det från samhällsekonomiska och andra synpunkter var svårt att göra någonting. Det stod vi för. Vi kan nu, utan att darra på rösten, säga att den idrottspolitik som vi var med om att beskriva 1991 kan vi stå för även i dag.
Herr talman! Jag behöver inte heller darra på rösten när jag konstaterar att jag kan stå för det vi lovade 1991. Skillnaden är den att vi har haft regeringsansvaret sedan dess. Den nya regeringen tillsatte en momsutredning för att se över effekterna. Den momsutredningen fick av riksidrottsstyrelsen beskedet att man inte ville ha någon särbehandling i momsfrågan. Därför har de problem som Anders Nilsson talar om inte kunnat lösas på det sätt som han själv önskar. Däremot har Otterbäcken fått andra möjligheter att skapa intäkter genom nya spelformer och nya intäktsmöjligheter. Men från idrottens sida har man sagt nej till momsuppläggningen.

Herr talman! Jag kunde inte låta bli att lägga mig i den här debatten. Det är ganska fascinerande att höra resonemanget i den här kammaren. Det talas om att Bingolotto har kommit till och skapat många intäkter till idrotten. Det tycker jag är mycket bra. Samtidigt erkänner man från vissa håll att man inte har gjort någonting för att Bingolotto skulle komma till. Men tänk nu noga efter vad vi håller på med i den här kammaren! Vi gör nästan allt som står i vår makt för att stoppa Bingolotto. Hur många gånger har Bingolotto blivit fällt i Radionämnden genom att vi har idiotiska lagar om reklamen som de visar? Det heter att man inte får säga si och inte får göra så. Är det fyra eller fem gånger som programmet har blivit fällt? Med en sådan lagstiftning försöker vi stoppa Bingolotto, samtidigt som vi säger att vi skall stödja idrotten. Vi tycker att det är bra. Har ni tänkt på vad vi håller på med i den här kammaren? Är detta inte att tala med kluven tunga? Se bara på AB Trav och Galopp. De sponsrar Olympiatrav och genom Olympiatrav sponsrar de idrotten. De sponsrar ridsport. Vad gör vi? Jo, vi försöker att strypa deras sponsorer. På Axevalla Travbana har man reklam på innerplan. Vad händer när det är V65 och V75 tävlingar som skall sändas i TV? Då måste de täcka över reklamen. Vi säger att det är bra att det finns initiativtagare som Bingolotto som sponsrar idrotten samtidigt som vi gör allt som står i vår makt för att stoppa detta. Vi måste vara realistiska.
Herr talman! Peter Klings anförande är minst sagt absurt. Påståendet att vi gör saker och ting för att försöka stoppa Bingolotto är fullständigt orimligt. Det skulle vara intressant att höra vad Peter Kling konkret menar med det. Uppenbarligen menar han att man har beivrat de åtgärder som Bingolotto har vidtagit i strid med gällande lagstiftnig och förordningar. Men då är det upp till Peter Kling att börja med att själv föreslå förändringar i de reglerna. Dessutom drivs Bingolotto under nuvarande villkor -- och detta vill jag att Peter Kling skall veta -- tack vare särskilda regeringsbeslut som bl.a. medger de penningvinster och de vinst och dragningssystem som man i dag använder sig av. Det har inte tillkommit av en slump utan genom en medveten åtgärd från regeringen.
Herr talman! När jag gick upp och kritiserade detta trodde jag faktiskt att Stig Bertilsson förstod att vi måste ändra lagstiftningen beträffande reklamen. Annars satsar ingen på detta. Det finns ingen industri eller företagsverksamhet som satsar på den typen av reklamåtgärder i svensk TV, genom t.ex. travet som jag talade om. De lägger ned den verksamheten. Då kan vi se oss i det blå efter pengarna till idrotten. Det är vad jag menar.
Herr talman! Jag är själv beredd att medverka till att vi ytterligare kan förbättra de regler som gäller för bl.a. spelverksamhet i föreningslivets regi i t.ex. televisionen. Men att påstå att vi gör allt som står i vår makt för att stoppa den när vi faktiskt har gjort betydande insatser för att underlätta den, och dessutom har sett till att de statliga bolagen inte bedriver konkurrerande verksamhet, visar att Peter Kling är oerhört illa informerad i den här frågan.
Herr talman! Nej, Stig Bertilsson. Jag hävdar fortfarande detta. Att Bingolotto skall vara en verksamhet som stöder idrotten har Stig Bertilsson sagt ungefär tio gånger i dag i den här debatten. Det tycker jag också är bra. Men vi har samtidigt en lagstiftning som sopar undan benen på dess sponsorer. Det är faktiskt de som i sista ändan betalar hela TV4:s verksamhet när det gäller Bingolotto, och hela potten till idrottsrörelsen. Om vi då har så idiotisk lagstiftning att vi fäller anonnsörerna måste vi givetvis ändra på den. Därför tycker jag att man talar med kluven tunga i det här fallet.

Herr talman! Det är nu snart tre år sedan som riksdagen beslöt om målen för folkbildningen och om ändrade bidragsbestämmelser för denna. Det var ett beslut som uttryckte en stark tilltro till folkbildningen som en demokratisk kraft och kunskapsresurs i samhället. Beslutet innebar bl.a. att en treårig budgetram infördes och att bidraget årligen skulle justeras med hänsyn till den allmänna pris och löneutvecklingen. Det var viktiga förändringar för att ge folkbildningen nödvändiga ekonomiska förutsättningar för ett långsiktigt och effektivt förändringsarbete. Vad har då skett? Först kan vi konstatera att den borgerliga regeringen drastiskt dragit ner det ordinarie anslaget till folkbildningen. Någon omfattande utvärdering har inte kunnat göras, men regeringen har ändå funnit att den redovisning av verksamheten som Folkbildningsrådet lämnat i den fördjupade anslagsframställningen stämmer väl överens med syftena med statsbidragsgivningen. Detta är positivt. Regeringen anser också att folkbildningen gjort betydande insatser med hjälp av de särskilda medel som anvisats av arbetsmarknadspolitiska skäl. Både folkhögskolor och studieförbund har visat att de genom flexibilitet i organisationer och arbetssätt snabbt kunnat erbjuda utbildningsaktiviteter som samlat ett stort antal deltagare. miljoner kronor. Dessutom föreslår regeringen ändrade utbetalningsrutiner, som innebär att kostnaderna ökar med 25 miljoner kronor för folkbildningen. Dess bättre avvisar utskottet detta förslag. Tillsammans med de tidigare nedskärningarna betyder det här att under den borgerliga regeringens tid har det ordinarie statsbidraget sammantaget reducerats med närmare en halv miljard kronor. Så gick det alltså med treårsramen, indexeringen och den långsiktiga stabiliteten. Visserligen har, efter stora påtryckningar, av arbetsmarknadspolitiska skäl särskilda anslag tillkommit. Dessa ger en viss kompensation för det minskade grundanslaget, men trenden är alldeles tydlig. Visst finns det förståelse för att, i det samhällsekonomiskt ansträngda läge som vi nu befinner oss i, alla kostnader noga måste granskas. Men det är inte en framsynt politik att dra ner på folkbildningsanslaget, allra minst i en tid då tron på demokratin sviktar, främlingsfientligheten ökar och samhället behöver aktiva medborgare som är beredda att ta ett ansvar både för sig själva och för andra. För sådant är folkbildningen helt oslagbar. Folkbildningen är en resurs i krissamhället. Vi måste därför ta vara på de starka och unika möjligheter som finns i svenskt folkbildningsarbete. Folkbildningen behöver därför ett stöd och får inte tryckas tillbaka, som regeringen nu föreslår. Många undersökningar visar att allt fler människor känner vanmakt inför möjligheterna att påverka samhällsutvecklingen och sin egen livssituation via de traditionella demokratiska formerna. Människorna söker andra former för påverkan, medverkan och delaktighet. Mycket oroande är de starkt antidemokratiska stämningar som alltmer kommer fram i samhället. I det läget har folkbildningen en given plats. Där möter den en av sina utmaningar. Det är en given förstahandsuppgift för folkbildningen att exempelvis utnyttja de otaliga och mångskiftande mötesplatser som den erbjuder. Där kan det demokratiska och i vid mening politiska samtalet, dialogen mellan medborgare och valda representanter i de politiska församlingarna, återupprättas genom olika folkbildningsaktiviteter. För detta behövs det ett ökat stöd, ett stöd som inte minst skall ses som en investering för stärkt demokrati. Folkhögskolor och studieförbund betyder också mycket för att svenskar och invandrare skall få kontakt och lära känna varandra. Det är genom personliga kontakter som det skapas förståelse och tolerans. Folkbildningen och föreningslivet behövs för att motverka främlingsfientlighet och rasism. Folkbildningens nätverk kommer här mycket väl till pass. I exempelvis den av ABF initierade manifestationen mot rasism och främlingsfientlighet deltog inte mindre än 250 organisationer, studieförbund och företag. De förband sig genom att skriva på ett upprop att efter egen förmåga arbeta mot främlingsfientlighet och för ett öppet och tolerant Sverige. Skall ett sådant engagemang dämpas? Nej, tvärtom, det är sådant som skall stödjas. Studieförbund och/eller folkhögskolor har omfattande kontakter med organisationer och myndigheter och finns i stort sett på alla orter. De har en kunnig och engagerad medarbetarkår. Omfattande utbildningsinsatser kan snabbt organiseras och genomföras rationellt. En fortsatt satsning på folkbildningen säkerställer därför en anpassning till de snabbt uppkommande och mångskiftande behoven. Folkbildningen är överlägsen andra utbildningsanordnare när det gäller att nå de kortutbildade grupperna. Folkbildningen är också det enda kända redskapet med omfattande och på bredden mobiliserad beredskap för att komma till rätta med utbildningsklyftorna -- klyftor som är ett mått på hur orättfärdigt samhället är. Folkbildningen har också en uppgift i att ge ungdomar bra möjligheter att skapa mötesplatser och i att ge dem kunskap om demokratin och dess spelregler. Folkbildningen behövs också för de handikappade. Bengt Westerberg har kallat det arbete som folkbildningsorganisationerna utför ''en folkbildningsgerilla för det glömda Sverige''. Det är ett gott betyg, som folkbildningen kan vara stolt över. Detta arbete måste få en chans att fortsätta och utvecklas och skall inte tryckas tillbaka. Folkbildningens roll i kulturlivet förbises ibland. kulturprogram med inte mindre än 9,7 miljoner deltagare och nästan 600 000 medverkande -- en mycket imponerande verksamhet. En viktig verksamhet är också det som bedrivs kring gamla hantverk, som därmed hålls vid liv. Här finns ofta inkörsporten till viktiga samtal, personlig utveckling och nyskapande. Denna verksamhet är ett instrument för utbyte mellan svensk och annan kultur, med goda möjligheter att nå invandrare, handikappade, arbetslösa eller andra grupper som lätt hamnar utanför. Det är också en viktig verksamhet för att bevara kvinnokraft, kvinnokultur och kvinnotraditioner. Vi socialdemokrater har föreslagit att riksdagen avvisar regeringens förslag till minskning av statsbidraget till folkbildningen med 100 miljoner kronor. Jag yrkar därför bifall till reservation nr 1. Vi har även föreslagit att 3 miljoner kronor skall anvisas för att folkbildningen skall kunna göra ytterligare insatser mot främlingsfientlighet och rasism. Jag yrkar därför bifall till reservation 2. Jag yrkar även bifall till reservation 3, där medelsanvisningen till Bidrag till folkbildningen tas upp. Till sist några ord om Bidrag till kontakttolkutbildning. Regeringen föreslår av statsfinansiella skäl att detta bidrag på 8 miljoner kronor helt skall slopas. Utskottsmajoriteten har efter många och ingående diskussioner stannat för att bidraget skall finnas kvar men har reducerat bidraget till 4 miljoner kronor. Vi socialdemokrater anser att bidraget skall vara 8 miljoner kronor. Det finns motioner som helt går mot förslaget att ta bort detta bidrag. Så gott som all grundläggande tolkutbildning i invandrarspråk, med undantag av universitetskurserna som har begränsad omfattning, skulle försvinna. En rad skrivelser har också inkommit där man protesterar och framhåller betydelsen av att bidraget får finnas kvar. Statens invandrarverk, som utskottet har hört, anser att den verksamhet som folkhögskolor och studieförbund bedriver när det gäller kontakttolkutbildningen är av stort värde. Verksamheten är flexibel och väl fungerande. Tolkar måste finnas. Hur skall vi annars få till stånd en väl fungerande och rättssäker flyktingmottagning med en jämlik situation för flyktingar och invandrare i deras förhållande till myndigheter och samhället i övrigt? Jag yrkar därför bifall till reservation nr 5.

Herr talman! Även den här debatten om folkbildningen torde vara denna mandatperiods sista, precis som debatten i ärendet om idrotten. När ämnet nästa gång kommer upp här i riksdagen kommer i alla fall inte jag att föra Vänsterpartiets talan. Jag tillåter mig därför att göra en kort summering av vad som hänt folkbildningen den här riksdagsperioden. På anslagssidan har regeringen minskat det ordinarie folkbildningsanslaget med i runda tal en halv miljard kronor. Riksdagen har kompenserat detta med ett slags krisanslag, främst för att anordna kurser för arbetslösa. Därmed har visserligen folkbildningen ökat sin verksamhet, mätt i elevveckor, men det har också inneburit ökad administration, ökad osäkerhet, vissa bekymmer med den ordinarie verksamheten, osäkra anställningsförhållanden för många lärare och dåligt med resurser för pedagogiskt förnyelseoch utvecklingsarbete. Folkbildningens synnerligen angelägna och viktiga uppgift som vuxenutbildningsanordnare när det gäller att ge vuxna grundskole och gymnasiekompetens riskerar att komma i bakgrunden för den tillfälliga -- med frågetecken -- uppgiften att ordna kurser för arbetslösa. Få nya folkhögskolor har kunnat starta trots att flera ansökningar ligger hos Folkbildningsrådet. Under perioden har också 1981 års beslut om treårsbudgetering definitivt skjutits i sank. Vänsterpartiet har svårt att se några som helst fördelar med det här sättet att anslå statsbidrag till folkbildningen. Det kan knappast ha med det statsfinansiella läget att göra, för det blir inte billigare för statskassan. Och det blir inte bättre för folkhögskolorna och studieförbunden. När därför regeringen även för nästa budgetår föreslår nya nedskärningar av det ordinarie statsbidraget och samtidigt anmäler i budgetpropositionen att man ämnar återkomma i kompletteringspropositionen med förslag om ytterligare statsbidrag -- dvs. krispengar -- är det svårt att inte se det som uttryck för regeringens totala okunnighet om och ointresse för folkbildningens och vuxenutbildningens verksamhet. En jämn nivå i anslagsgivningen ger möjligheter att planera långsiktigt och sparar resurser. I stället för att lägga mycket tid och kraft på administration och hela året arbeta med elev och personalrekrytering -- för att i sista stund kanske få inställa kurser på grund av brist på medel -- skulle folkbildningen kunna använda resurserna mycket mer konstruktivt. Herr talman!

Vänsterpartiet anser alltså att resurserna för budgetåret 1994/95 måste behandlas och anvisas samlat. Herr talman! Utbildningsministern talar ofta om vårt lands behov av väl utbildade och högt kompetenta människor. Också Vänsterpartiet anser att detta är synnerligen viktigt. Men till skillnad från utbildningsministern anser vi att det är nödvändigt med höga ambitioner när det gäller att ge alla människor möjlighet att skaffa sig en god kunskaps och utbildningsnivå. Här har folkbildningen och främst folkhögskolorna en viktig roll. I såväl budgetpropositionen som utskottets betänkande konstateras folkbildningens stora betydelse. Berit Oscarsson har talat om det, så jag skall fatta mig ganska kort om den saken. Man talar om ''verksamhet vars syfte är att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen'', för att ta ett exempel. Vi tycks vara väl överens om folkbildningens förmåga och viktiga uppgift, men jag tycker att förslaget till budgetförfarande talar mot det bättre vetande som kommer till uttryck såväl i propositionen som i utbildningsutskottets betänkande. Inget tyder på att behovet av utbildningsplatser för prioriterade grupper -- korttidsutbildade, invandrare och handikappade -- kommer att minska. Inte heller tyder något på att antalet arbetslösa skulle minska så drastiskt att kursverksamheten för arbetslösa lätt skulle kunna skäras ner för nästa budgetår. Herr talman! Samhället garanterar i dag gymnasieutbildning åt alla ungdomar under 20 år. Samtidigt saknar ca 800 000 svenskar grundskolekompetens, och betydligt fler saknar gymnasiekompetens. För dessa finns inga garantier. Både ur rättvisesynpunkt och med tanke på såväl nutida som framtida behov av väl utbildade människor bör korttidsutbildade vuxna ha möjlighet att skaffa sig grundskole och gymnasiekompetens. I flera med Sverige jämförbara länder har en större andel av arbetskraften gymnasieutbildning än i vårt land. Skall vi kunna konkurrera med dessa lander, är det viktigt att den allmänna kunskapsnivån höjs. Många människor som varit ute i arbetslivet ett antal år har inte varit i kontakt med studier på länge. En del bär på negativa erfarenheter från skoltiden och har ett svagt självförtroende och dålig tilltro till den egna förmågan att tillägna sig studier. Samtidigt gör omstruktureringen av arbetslivet det allt vanligare att man behöver förnya sin utbildning för att kunna byta arbete. Många saknar dock tillräcklig allmän kompetens för detta och behöver först studera på grundskoleeller gymnasienivå. Vinsterna för samhället med en allmän höjning av baskunskaper och kompetensnivå hos många människor är uppenbara. En vuxenutbildning kan dessutom frigöra dolda resurser hos personer som aldrig tilltrott sig själva någon studieförmåga och få dem att söka sig vidare till yrkesutbildning eller högskolestudier. Därför anser Vänsterpartiet att det på sikt bör införas en vuxenstudiegaranti för grundutbildning, motsvarande treårigt gymnasium, för alla människor. Som ett steg mot en sådan utbildningsgaranti för vuxna som saknar grundskole eller gymnasiekompetens måste antalet utbildningsplatser inom folkhögskolan öka. Vänsterpartiet vill inte vara med i något dubbelspel kring folkbildningsanslaget. Vi kan inte se några poänger med att först ta beslut som handlar om nedskärningar på 100 miljoner av den ordinarie verksamheten och sedan eventuellt komma tillbaka med s.k. krispengar. Därför föreslår vi i vår motion att statsbidraget till folkbildningen utgår med 650 miljoner kronor utöver regeringens förslag. I det anslaget ryms såväl krispengar för arbetslöshetskurser som resurser för den ordinarie vuxenutbildningsverksamheten. Innan jag tar upp frågan om kontakttolkutbildningen skulle jag vilja beklaga att jag inte ser Stig Bertilsson här. Om han hade varit här hade jag kunnat hänvisa till s. 7 i betänkandet. Där skriver regeringen och utskottsmajoriteten att man tänker tillsätta en utredning inom kort. Uppgifterna blir att planera och låta genomföra en kvalitativ utvärdering av folkbildningen. Ni som var med i föregående debatt och hörde diskussionen om möjligheterna att tillsätta en parlamentarisk utredning om idrotten kan ha detta i minnet. Jag påpekade då att folkbildningen med regelbundenhet utreds åtminstone vart femte år. Här kommer det slutgiltiga beviset för att så är fallet. Det går alltså alldeles utmärkt att kvalitativt utvärdera denna verksamhet. Jag tror att det även gäller idrotten. Jag beklagar att Stig Bertilsson bara kommer till kulturutskottet när det gäller idrottsfrågor. Slutligen, herr talman, skulle jag vilja säga ett par ord om kontakttolkutbildningen. Vi vet att det har föreslagits att meddelstilldelningen till kontakttolkutbildningen skall upphöra i ett slag. Konsekvenserna av ett sådant beslut skulle bli att i stort sett all grundläggande tolkutbildning i invandrarspråk skulle utplånas. Undantaget skulle vara universitetskurserna, som bedrivs på ett begränsat antal språk och med ett begränsat antal deltagare. För Vänsterpartiet är det här helt oacceptabelt. En utbildning som fungerar bra och som är av ovärderlig vikt för enskilda individer kan inte läggas ned. Regeringen föreslår att utbildningen skall läggas ned av statsfinansiella skäl. De summor de gäller är närmast försumbara i sammanhanget. En nedläggning kommer bara att leda till fördyrad handläggning av asylärenden och liknande. Kontaktsvårigheterna mellan flyktingar och svenska myndigheter är betydande. Vi anser att det utifrån demokratisk och humanitär synpunkt är av utomordentlig vikt att kommunikationerna mellan myndigheterna och flyktingar underlättas. Dessutom torde en god kommunikation vara ekonomiskt berättigad, eftersom den minimerar missförstånd, felbedömningar och utdragna utredningsprocesser. Dessutom är det ju så, herr talman, att samhällets ansvar för att ge tolkservice är preciserat i lagar och förordningar. Även efter många år i landet har de flesta invandrare i vissa sammanhang stort behov av tolkservice. Det gäller främst vid myndighetskontakter, läkarbesök och liknande. Utskottsmajoriteten har som väl är lyssnat på den kritik som kommit bl.a. från Vänsterpartiet. Man har enats om att bara ''slakta'' kontakttolkutbildningen till hälften. Vi anser inte att det finns skäl ens för en halvering utan menar att verksamheten är viktig och att den skall bibehållas oförändrad. Vi vill anvisa 8 474 000 kronor till kontakttolkutbildning för nästa budgetår. Jag yrkar alltså bifall till motion Kr411, yrkande 4.
Värderade talman! Det är lätt att instämma i Berit Oscarssons beskrivning av folkbildningsorganisationerna och av folkbildningens betydelse för svensk demokrati och kulturbevarande. Jag anser mig höra till den folkbildningsgerilla som Berit Oscarsson i citat efter Bengt Westerberg kallade folkbildningens vänner för. Berit Oscarsson kritiserar regeringen för att statsbidragen till folkbildningen inte har justerats med anledning av kostnadsutvecklingen. Under åtskilliga år med socialdemokratiska regeringar har vi sagt på samma sätt: Just folkbildningen har inte fått del av den uppräkning efter kostnadsutvecklingen som andra utbildningsorganisationer har fått. Svaret har då varit att det är den ekonomiska situationen som har gjort att det blivit så. Berit Oscarsson vet att det är det svaret man kan lämna nu också. Jag gläder mig åt att hon visar en viss förståelse för den svåra ekonomiska situationen när hon utnyttjar tiden till att kritisera. Genom extra statsbidrag under detta budgetår har folkhögskolor och studieförbund kunnat göra mycket goda insatser för att lindra arbetslösheten. Vi räknar med att samma insatser kan komma under nästa budgetår. Värderade talman! Jag yrkar bifall till hemställan i kulturutskottets betänkande nr 13.
Herr talman! Visst är Carl-Johan Wilson en folkbildningsvän. Även jag tillhör den gerillan. Jag vill ändå påpeka att det inte är några små neddragningar som regeringen har gjort under de tre senaste åren. Första året efter det att man infört nya bidragsbestämmelser, årlig justering och budgetram på tre år började man föreslå en neddragning av det ordinarie anslaget på hela 300 miljoner kronor. Carl-Johan Wilson minns mycket väl den proteststorm som överöste oss riksdagsledamöter när vi skulle justera regeringens förslag. Nu återkommer regeringen med förslag om en neddragning på ytterligare 100 miljoner. Det innebär en minskning av det ordinarie anslaget med 400 miljoner. Dessutom har man vid två tillfällen föreslagit förändrade utbetalningsregler för anslaget. Om riksdagen hade antagit båda dessa förslag hade det inneburit en neddragning av det ordinarie anslaget på ytterligare 50 miljoner kronor. Det är inga småsummor. Det är en drastisk nedskärning av de ordinarie medlen. Vi är övertygade om att det behövs folkutbildning i en tid av kris. Den behövs, som Elisabeth Persson sade, kanske nu mer än någonsin. Vi har väl aldrig tidigare haft en kris som den vi har för närvarande i ekonomin. Folkbildningen behövs för att aktivera och utbilda de människor som drabbas av den ekonomiska kris vi befinner oss i. Därför borde man ha höjt det ordinarie anslaget i stället för att minska det. Jag vill fråga Carl-Johan Wilson om vi är överens om att det ordinarie anslaget drastiskt har minskats de senaste tre åren.
Värderade talman! Det är inte svårt att vara överens om det. Drastiska nedskärningar har skett under många år då vi egentligen har önskat att folkbildningens organisationer skulle få mer. Det är lätt att tala om att man vill ha mer pengar till alla verksamheter som kostar pengar -- i synnerhet om man befinner sig i opposition. Det hör vi dagligen. Nu är den ekonomiska situationen sådan, att de som ansvarar för Sveriges ekonomi inte tillnärmelsevis kan finna besparingsobjekt som är nog för att rätta till den situation som åtskilliga års mer eller mindre kritiserbart politiskt styre har försatt Sverige i. Vi får räkna med att det blir besparingar på alla områden. Hur gärna vi än vill förbättra läget för folkbildningen har vi nått så långt som till besparingar. Jag kan försäkra Berit Oscarsson och andra att vi är tillräckligt många riksdagsledamöter som representerar regeringspartierna och som känner ansvar för folkbildningsfrågorna. Vi skall bevaka området och se till att folkbildningen inte blir så utarmad som den ekonomiska situationen kanske egentligen borde ge vid handen.
Herr talman! Jag känner förståelse för att man i ekonomiskt kärva tider behöver göra neddragningar, men de skall göras på rätta ställen. Jag sade tidigare att folkbildningen inte är det rätta området att göra neddragningar på. Folkbildningen skulle egentligen behöva påslagningar, och därmed skulle man också göra en ekonomisk vinst. Vi socialdemokrater har lagt fram förslag om en budget som är bättre än den budget som den borgerliga regeringen har föreslagit. Vi har prioriterat folkbildningen högre. Så är verkligheten, och så är sanningen. Samhällsekonomiskt tjänar vi ingenting på den här neddragningen. Utgifterna kommer på andra konton. Därför är det fel att dra ner på just folkbildningsanslaget.
Värderade talman! Sanningen är ju att vi borde spara mycket mer på detta område och på alla andra områden. Det är en framgång för oss som stöder folkbildningen att besparingarna inte har blivit större är vad de är.

Herr talman! Jag har fått förtroendet att tala för vår reservation nr 4 om ändrade utbetalningsrutiner. Det är nämligen så att det i propositionen föreslås en besparing på 25 miljoner. Vi står ensamma kvar för detta förslag. Jag kan inte undgå att erinra om ett yttrande av Georges Clemenceau. Han var ju från år 1917 premiärminister i Frankrike. Han säger på ett ställe: Väck inte den människa som ersatt livet med drömmar. Och det gäller bl.a. Carl-Johan Wilson. Han talade här om hur man skulle spara och spara, och ändå går de emot denna reservation. Vi moderater är ensamma om detta att man skall spara dessa 25 miljoner. Ett av syftena med statsbidragsreformen år 1991 var att underlätta för studieförbund och folkhögskolor att minska sina administrativa kostnader. Därför tycker vi att studieförbunden och folkhögskolorna kan ändra sina rutiner redan kommande budgetår och övergå till månadsvis medelshantering, vilket man gjort under lång tid beträffande löner. I dag betalar alltså staten ut pengar i förskott. Vi tycker att man skall göra det i efterskott. Det har väckt ett väldigt hallå hos Socialdemokraterna och Vänterpartiet, och även bland våra borgerliga kolleger. Centerpartiet, Folkpartiet och kds tycker att det prognostiserade budgetunderskottet om 172,6 miljarder kronor är alldeles för litet, så de vill öka det med 25 miljoner kronor. Därför var det helt otroligt att höra Carl-Johan Wilson stå här och patetiskt tala om nödvändigheten av besparingar. Men det stöder ni inte. Vi reservanter anser att man mycket väl kan göra besparingar. Med nuvarande datarutiner är det väl ingen konst att lägga om betalningsrutinerna så att man kan betala ut månadsvis i stället för kvartalsvis, osv. Jag yrkar därför naturligtvis bifall till reservation 4, avseende mom. 4 i hemställan, om ändrade utbetalningsrutiner. Jag vill sluta mitt anförande med ett uttalande av Charles de Gaulle -- jag är ju svag för fransmän i olika sammanhang. Han sade nämligen så här: Eftersom en politiker aldrig tror på ett ord av vad han säger, blir han perplex när han blir trodd på sitt ord. Jag undrar hur det går med min perplexitet!

Herr talman! Hugo Hegeland berörde en passus i detta betänkande som jag gick förbi, och som handlade om ytterligare besparingar. Går vårt förslag om 650 miljoner kronor extra till folkbildningen igenom skulle jag kunna tänka mig att ställa upp på Hugo Hegelands reservation om ändrade betalningsrutiner. Då kan det verkligen bli fråga om vad ni påstår att det är, nämligen ändrade betalningsrutiner. Precis som Hugo Hegeland själv säger är det inte främst detta som det gäller, utan det är fråga om en extra besparing på 25 miljoner kronor för folkbildningen. Det har egentligen inte ett dugg med administrativa rutiner att göra, och det kan inte ursäktas med att man gör löneutbetalningar en gång i månaden, Nu vet inte jag hur mycket en professor i nationalekonomi vet om praktiskt arbete inom folkbildningen. Jag vet ingenting, eller rättare sagt inte så mycket, om nationalekonomi. Men jag vet en hel del om hur den ekonomiska situationen är för folkhögskolor och studieförbund. Skulle detta förslag gå igenom innebär det att man får ytterligare problem med likviditet. Man får helt enkelt låna pengar litet oftare och betala ränta på det. Det skulle i praktiken bli ytterligare utgifter. Det räcker alltså inte med dessa besparingar på 25 Jag vill i detta avseende yrka bifall till utskottets hemställan, och jag motsätter mig därmed dessa förslag till ytterligare besparingar.
Herr talman! Jag yrkar givetvis avslag på Elisabeth Perssons bifallsyrkande. Jag skall inte gå in på mina egna personliga betalningsrutiner, men jag kan tala om att de är mycket goda. Låt mig erinra om att ett av syftena med statsbidragsreformen år 1991 var, som vi också skriver i vår reservation, att underlätta för studieförbund och folkhögskolor att minska sin administration. De har faktiskt haft tre år på sig för att förbereda detta. Här skyller man på att det skulle vara så otroligt komplicerat, osv. Men det tror jag inte ett skvatt på. Felet är att staten här haft mycket dåliga finansrutiner. Det jag har lärt mig som nationalekonom under många år är att man skall se till att ha en bättre ekonomi på sin finansförvaltning. Men det är ju inte lätt för t.ex. Bona folkhögskola, som fick hela skolan för bara en krona.
Herr talman! Jag vill påminna Hugo Hegeland om att det inte var så väldigt länge sedan som riksdagen fattade beslut om att man skulle införa treårsbudgetering för folkbildningen för att just öka möjligheterna till långsiktig planering, ett effektivt resursutnyttjande och för att kunna minska utgifter för administration, osv. Jag har inte hört att Hugo Hegeland har protesterat när det gällt att skjuta treårsbudgeteringen i sank, tvärtom. Jag vill alltså påstå att statsbidragsgivningen till folkbildningen med den ryckighet den har -- krisanslag, ordinarie anslag och osäkerhet -- verkligen har bidragit till att fördyra saker och ting och till att tvinga fram ytterligare administrativt arbete och en massa besvär. Hade det varit så att Hugo Hegeland verkligen bekymrat sig om växande administration inom folkbildningen, hade Hugo Hegeland varit för en treårsbudgetering och varit emot den ryckighet när det gäller bidragsgivningen som jag så ingående talade om i mitt anförande. Men det har jag inte märkt att Hugo Hegeland har varit.
Herr talman! Goethe säger på ett ställe: Djuren försöker det omöjliga och lyckas. Han undrar varför inte också människorna kan göra samma sak. Jag ger upp när det gäller att övertyga

Värderade talman! Nog har det hänt att jag har trott att jag har drömt när jag lyssnat till Hugo Hegeland. I vissa debatter har jag t.o.m. önskat att det varit sant. Det exempel som Hugo Hegeland tog om en motion där han och hans grupp är ensamma mot resten av utskottet är just ett sådant exempel som jag vill använda som bevis för att det i kulturutskottet finns ledamöter som känner ansvar för att värna om folkbildningens intressen.
Herr talman! Nu när jag hörde Carl-Johan Wilsons inlägg kom jag att tänka på hertigen av Devonshire, som en gång drömde om att han stod i parlamentet och höll ett tal, och när han vaknade så gjorde han det!

Herr talman! I detta betänkande behandlar utbildningsutskottet regeringens förslag till anslag till Sveriges lantbruksuniversitet, m.m. samt ett antal motioner. Med undantag för en punkt i betänkandet är utskottet enigt. Jag ber att få yrka bifall till hemställan i utskottets betänkande och avslag på den socialdemokratiska reservationen. När riksdagen föregående år behandlade anslagen till SLU skedde det med anledning av den berörda delen av forskningspropositionen. Utskottets behandling blev då av naturliga skäl mera utförlig. Vi i utskottet underströk då SLU:s särställning som ensamt universitet på sitt område och det ansvar för utbildning och forskning inom hela landet som det för med sig när det gäller organisation och lokalisering av verksamheten. I dagens betänkande påminner utskottet om detta ansvar. När det gäller den mera produktionsinriktade försöksverksamheten framhöll regeringen 1993 att denna verksamhet i allt högre grad borde finansieras av näringen och på sikt finansieras av respektive bransch. Utskottet framhöll det angelägna i att förändringarna sker på ett sådant sätt och i sådan takt att värdefulla erfarenheter och tillgångar tas till vara. Utskottets uttalande skedde mot bakgrund av att man erfarit att det centralt inom SLU fanns planer på mycket snabba förändringar ute i landet. Det kan nu konstateras dels att näringen på olika håll, i en som jag ser det konstruktiv dialog med SLU, åtagit sig att finansiera viss del av den försöksverksamhet som nämndes i propositionen, dels att förändringarna fått ske i en mera balanserad omfattning och takt. Herr talman! Utskottet har flera gånger behandlat två frågor som rör det skogliga området. Det gäller dels den skogliga utbildningen, dels den skogliga forskningen inom olika delar av landet. När det gäller den skogliga utbildningen kan det konstateras att SLU:s styrelse i maj 1993 beslöt att förändra jägmästarutbildningen. Detta ser vi i utskottet positivt på. Vad gäller skogstekniker och skogsmästarutbildningarna måste utskottet tyvärr konstatera att inget beslut fattats sedan utskottet för nära ett år sedan behandlade frågan. Båda dessa utbildningar har utretts länge inom SLU. Det är aldrig bra för en utbildning att ständigt vara föremål för en utredning. Enligt vad utskottet erfarit övervägs nu inom SLU att omforma de befintliga skogstekniker och skogsmästarutbildningarna till en sammanhållen utbildning där även kurser om 10/20 poäng om sydsvenska förhållanden med lokalisering i södra Sverige skall kunna anordnas. Detta är positivt. Därmed tillgodoses de behov som finns på en moderniserad utbildning på denna nivå liksom behovet av en utbildning som bättre tar tillvara Sydsveriges speciella förhållanden på det skogliga området. Utskottet har under sin behandling av detta ärende haft tillfälle att lyssna på representanter från såväl Utskottet har informerats om att en ny utbildning på det skogliga området övervägs inom en arbetsgrupp från de båda departementen. Arbetsgruppen utreder förutsättningarna för en eftergymnasial utbildning för specialiserade skogsarbetare. Bland de frågor som övervägs är utbildningsbehovets omfattning och huvudmannaskapet för utbildningen. Alternativen för huvudmannaskap är SLU eller komvux, och då i form av en påbyggnadsutbildning. Utbildningsutskottet finner det angeläget att regeringen och berörda myndigheter så snart som möjligt finner en lösning på frågan om den framtida skogliga utbildningens innehåll, organisation och lokalisering. När det gäller den skogliga forskningen ställde sig utskottet föregående år positivt till de satsningar som aviserades från regeringens sida. I budgetpropositionen anmäler nu regeringen att SJFR har redovisat en lägesrapport för träfiberforskningsprogrammet. Flera motioner tar liksom tidigare år upp frågan om resurserna för sydsvensk skogsforskning. I betänkandet beskrivs de satsningar som gjorts och planeras vid Alnarp och vid försöksparken i Asa utanför Växjö och som redovisats för utskottet. Utskottet konstaterar med tillfredsställelse att det vidtas åtgärder för att stärka den sydsvenska skogsforskningen. Herr talman! Låt mig avslutningsvis säga några ord om den socialdemokratiska reservationen. Utskottsmajoriteten finner inte skäl att bifalla förslaget om att ytterligare 2 miljoner kronor tillförs SLU:s anslag för att utveckla alternativ till bursystem för höns. I betänkandet redovisas jordbruksutskottets ställningstagande till regeringens skrivelse om alternativ till burhållning av värphöns. Jag ser inga skäl till att nu fortsätta debatten i själva sakfrågan. Den har redan behandlats tidigare i dag här i kammaren. Herr talman! Jag yrkar bifall till hemställan i utbildningsutskottets betänkande och avslag på den socialdemokratiska reservationen.

Herr talman! Som redan har konstaterats har vi tidigare i dag haft en diskussion om burhönsen och om avvecklingen av nuvarande bursystem för äggproduktion. Jag skall inte heller återvända till den debatten. Men jag ser att det inte helt oväntat är nya ansikten i kammaren nu. Jag kan därför referera att alla talare i den debatten var mer eller mindre -- och kanske från olika utgångspunkter -- positiva till att det beslut som riksdagen en gång har fattat om den nya djurskyddslagen skall kvarstå när det gäller avvecklingen av burhönssystemet. Vad jag förstår står riksdagen helt och hållet bakom de uttalanden som gjordes där eftersom det var ett enigt betänkande som vi antog. Då får man också se till att vi får de ekonomiska förutsättningarna för att bedriva det här arbetet vidare. Vi vet mer i dag än vad vi visste för ett år sedan. Vi vet att omställningsarbetet inte har haft den takt som behövs för att uppnå målet med en avveckling av nuvarande bursystem till 1999. Vill man vara konsekvent i den här frågan bör man också ställa sig bakom det motionsförslag som har framförts av Socialdemokraterna. Det återkommer också i reservationen till betänkande UbU5. Jag yrkar härmed bifall till den.
Herr talman! Vill man vara konsekvent, sa Ulla Pettersson. Vi kan alltid diskutera hur mycket pengar som behövs till den här forskningen. Men jordbruksutskottet har ju tagit ställning i den här frågan, och regeringen skall återkomma och årligen redovisa hur utvecklingen är på detta område. Majoriteten säger i betänkandet att det finns möjlighet för regeringen att pröva om det behövs ytterligare medel till den här forskningen. Vi är inte beredda att nu tillstyrka detta. Som vi sade i föregående ärende från kulturutskottet kan man alltid önska sig mer pengar, men man har begränsade resurser. Det har redan satsats och avviserats ganska många miljoner kronor här.
Herr talman! Låt mig göra Bo Arvidson uppmärksam på att jordbruksutskottet inte har behandlat frågan om anslag. Eftersom den ligger i utbildningsutskottet har den över huvud taget inte behandlats av jordbruksutskottet. Det var därför vi inte hade någon reservation där utan enbart ett särskilt yttrande där vi hänvisade till utbildningsutskottet. Det beslut som vi har fattat i dag innebär inte heller att regeringen skall återkomma med en medelsanvisning. Det innebär att regeringen skall återkomma med en årlig redovisning av hur omställningsarbetet sker. Det säger ingenting om pengarna. Nu borde vi i handling visa det konkreta resultatet av talet tidigare i dag genom att ansluta oss till den socialdemokratiska reservationen.
Herr talman! Jag är fullt medveten om att anslaget inte ingick i jordbruksutskottets betänkande, Ulla Petterson. När regeringen gör den här redovisningen och kanske finner att det finns behov av ytterligare medel har man möjlighet att återkomma med det. Jag tycker att det är tillräckligt i det här ärendet.
Herr talman! Regeringen har alltid möjlighet att återkomma med vilka förslag den vill och behagar. I det här fallet kan vi redan i dag se att det är tveksamt om vi klarar av att uppnå det resultat som riksdagen har beslutat om med en tioårig övergångstid. Det beror just på att forsknings och utvecklingsarbetet inte har kommit i gång i den takt som var avsedd. Det behöver faktiskt skyndas på. Då behövs det också en ekonomisk stimulans. Det är inte alls meningen att staten skall stå för alla fiolerna. Det åligger självfallet också näringen. Men vi menar att det också behövs en statlig insats.

Herr talman! Jag vill börja med att tala om det som är glädjande med utbildningsutskottets betänkande och det beslut som kammaren förhoppningsvis fattar nästa gång vi ses. Äntligen skall föräldrar med utvecklingsstörda barn få rätt att välja skolform för sina barn. Andra föräldrar har ju i flera år haft rätten att välja skola. Det här är alltså ytterligt viktigt. Det fanns egentligen en majoritet för ett sådant här beslut redan när frågan behandlades för snart två år sedan. I vart fall kds deklarerade vid det tillfället att man delade vår uppfattning att föräldrar till utvecklingsstörda barn bör ha den här rätten, men av någon fullständigt outgrundlig anledning ansåg man då att det bästa sättet att nå snabba resultat var att inte göra någonting. Nu har det hunnit rinna mer vatten runt Helgeandsholmen, och alla regeringspartierna har nu upptäckt att det beslut som riksdagen fattade då bara var en undanmanöver. Ingenting har egentligen hänt under de här två åren. Den referensgrupp som blev resultatet av riksdagens beslut den gången har egentligen inte fått arbeta med att hitta en lösning som går i den här riktningen, och regeringen har uppenbarligen inte velat göra någonting. Därför måste riksdagen agera, och ett enigt utskott beställer nu ett förslag till en ny lag, som ger föräldrar till utvecklingsstörda barn det avgörande inflytandet över valet av skolform -- särskola eller grundskola. Arbetet skall bedrivas så att vi kan behandla ett förslag om lagändring senast i höst. Det här är glädjande. Jag inser att den här frågan rymmer många problem. Många har pekat på risken för att föräldrar gör fel val, att de inte rätt skulle kunna bedöma skolans möjligheter och resurser att hjälpa och stödja deras barn. Också jag inser att den risken finns, men jag tror inte att den är särskilt mycket större än den risk som naturligtvis finns att kommunen gör felval. Jag är också övertygad om att de allra flesta föräldrar har mycket goda möjligheter att på grundval av en bra information från skolan och efter samråd med skolan göra ett riktigt ställningstagande, det som är det bästa för deras barn. Jag är också övertygad om att den här lagändringen faktiskt kommer att minska risken för att barn måste börja skolarbetet i en konfliktsituation, där föräldrar känner att man inte har lyssnat till dem. Det som kommer att avgöra de allra flesta föräldrars val av skolform kommer naturligtvis att vara de resurser och den kompetens som kan ställas till barnens förfogande. Särskolan har otvetydigt byggt upp en mycket gedigen kompetens på det här området. Jag är också övertygad om att många föräldrar i mycket stor utsträckning kommer att se de möjligheter som särskolan rymmer för deras barn.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 Vi har i kammaren diskuterat frågan om hur de fristående skolorna -- eller de privata skolorna, som jag hellre kallar dem -- skall få sina resurser. Vi har diskuterat den frågan många gånger, och jag vet inte om det finns så mycket nytt att säga. Det system vi har nu kritiseras från allt fler håll, dels därför att vi centralt här i riksdagen har fattat beslut som bryter principen att kommunerna utifrån elevernas behov skall ansvara för resursfördelningen och att den blir sådan att kravet på en likvärdig utbildning kan uppnås, dels därför att systemet innebär en inte oväsentlig överkompensation till en del privata skolor. Jag vill i det här sammanhanget gärna säga att inte alla privata skolor är överkompenserade i det här systemet. Det finns exempel på att privata skolor tar emot elever med handikapp eller någon annan skolsituation som gör att de mycket väl motiverar de 85 procenten. Ibland, men kanske inte alltid, har de skolorna kunnat få extra bidrag från kommunen för de här eleverna. Detta är i och för sig också en orättvisa, en effekt av riksdagens beslut om 85 %, som fungerar som ett många gånger alldeles för högt golv men som också i praktiken blir till ett tak. Systemet får också allvarliga överspillningseffekter in i kommunernas resursfördelning till de egna skolorna. För att undvika risken att föräldrar, personal eller någon annan startar en privat skola i något av de mest gynnade områdena, som just på grund av att det är ett gynnat område har fått mindre än motsvarande 85 % av skolans resurser, inför man nu olika slags skolpengssystem med mycket höga andelar av skolans resurser fördelade per capita. Detta leder självfallet till orättvisor i en skola som har till uppgift att kompensera för handikapp av olika slag och ge en likvärdig utbildning, just därför att barn är så olika och har med sig så olika saker i sin ryggsäck till skolan. Skall vi ha en rättvis skola måste den bygga på att vi kan fördela resurserna rättvist efter elevernas behov och inte efter vem som är huvudman för skolan. Vi menar i stället att riksdagen borde slå fast att kommunerna skall åläggas att fördela bidragen till privata skolor på samma grunder som de fördelar bidrag till de egna skolorna, alltså med elevernas behov och det utbildningsuppdrag som skolan åtar sig som utgångspunkt. Hur man framför allt från Moderaterna kan påstå att ett sådant system skulle beröva de privata skolorna deras bidrag, det begriper jag inte. Det tyder faktiskt på att man inte riktigt litar på att de privata skolorna i de här avseendena klarar att jämföras på lika villkor. Herr talman! Jag vill yrka bifall till reservation nr 1. Skulle det förslaget falla vid omröstningen vill jag i andra hand yrka bifall till vår reservation nr 2. Det innebär att vi yrkar bifall till en motion av centerpartisterna Birgitta Carlsson och Marianne Andersson, i vilken man föreslår en sänkning av det garanterade bidraget till 75 % av kommunens genomsnittskostnad för skolan. Det är bättre än 85 % och ger i vart fall ett större utrymme för en behovsstyrd resursfördelning än den nuvarande ordningen. Kommunerna och Skolverket har båda viktiga roller när det gäller tillsyn, uppföljning och utvärdering av skolan. Kommunerna har nära kontakter och god kännedom om förhållanden som styr skolans vardag, och Skolverket har överblicken, som ger möjligheter till jämförelser över landet och bedömningar av hur skolan klarar kravet på en likvärdig utbildning. Vi menar att kommunens skolplan bör omfatta även de privata skolorna och att kommunerna där skall ha samma roll i tillsynen som för de egna skolorna. Det är den enda möjligheten att skaffa sig ett bra underlag för en rättvis resurstilldelning. Jag yrkar därför bifall till reservation 3. När en privat skola får en med kommunernas skolor likvärdig finansiering, bortfaller enligt vårt sätt att se det varje skäl att medge dem att ta ut elevavgifter. Alla avgifter är segregerande. Det finns t.o.m. nu exempel på att skolor har medgivits att ha relativt höga avgifter för att de skall kunna ha små klasser. Mer tydligt kan inte segregationen illustreras. Det går i dag i Sverige -- om man har råd -- att köpa sig förbi de politiska beslut som fattas i kommunerna om kraftiga nedskärningar och som leder till bl.a. större klasser. Skall det vara så? Jag vill ställa den frågan till utskottsmajoriteten och samtidigt yrka bifall till reservation 4. Av vad jag har sagt framgår att vi fäster stor vikt vid att privata skolor skall ha samma ekonomiska förutsättningar för sin verksamhet som de kommunala skolorna. Det leder självfallet också till att de skall fullgöra samma utbildningsuppdrag. Det betyder bl.a. att varje skola som har samhällets stöd skall vara öppen för alla elever, och vi anser att lagen skall vara klar på den punkten. Varje skola som vill ha samhällets stöd bör åläggas samma ansvar för att ta emot handikappade elever. Jag yrkar därmed bifall också till reservation 5. Slutligen vill jag ta upp reservation 6, som handlar om gymnasieskolan. Vi föreslår där att den mycket stelbenta reglering som regeringen föreslår när det gäller elevers möjligheter att komma vidare på ett nationellt program i gymnasiet ändras. Även elever som inte har uppnått godkänt betyg i alla basämnen bör kunna tas in om intagningsmyndigheten anser att det finns skäl för det. Gymnasiestudier på nationella program kräver normalt godkända baskunskaper och basfärdigheter för att eleven skall bedömas kunna klara av studierna. Skolan har otvetydigt ett ansvar för att inte lura in elever på utbildningar där man vet att risken för ett misslyckande är stor. Detta bör vara huvudregeln. Men vi förstår inte behovet av att ha en regel som i praktiken utesluter varje möjlighet för skolan att göra en bedömning i det enskilda fallet. Det kan ju finnas situationer där man, trots att en elev inte har uppnått godkänt i alla basämnen, ändå har goda skäl att tro att denna elev kan klara studierna på ett nationellt program. Vi vill alltså få till stånd en ändring som medger detta, och därför yrkar jag bifall till reservation 6. På övriga punkter yrkar jag bifall till utskottets hemställan. Det som står i skollagen är viktigt. Den är en av de viktigaste styrinstrument som riksdagen har. Jag inser att Moderaterna är mycket angelägna om att behålla det system som i så hög grad bär deras prägel, inte minst systemet för resursfördelning. Jag är inte ett dugg förvånad över detta. Det bidrar till ett tudelat skolsystem med allt mindre av solidaritet och gemensamt ansvarstagande för alla elevers rätt till en likvärdig utbildning. Det är vad jag menar med klassisk högerpolitik. Det är egentligen bara två saker som förvånar mig, och kanske kan vi få något besked om det här i dag. Det första är att regeringens starka parti, som har tagit ett så starkt grepp om utbildningsfrågorna och som man väl får anse vara det statsbärande partiet i dag, inte drar sig för att sprida vilseledande propaganda, som säger att privata skolor med en socialdemokratisk utbildningspolitik kommer att hindras från att verka. Det andra som gör mig förvånad är att Folkpartiet och Centern, som i alla fall tidigare har tagit ställning för en likvärdig skola, ställer upp på det som sker i samhället i dag. Jag har sett att ingen representant för vare sig Centern eller Folkpartiet har antecknat sig på talarlistan för att gå upp i debatten. Om de hade gjort det skulle jag har frågat varför de tar ställning som de gör i dag i en så viktig jämlikhetsfråga som en utbildningspolitik för alla är.

Herr talman! I det betänkade som vi behandlar tas tre väsentliga frågor upp. Den första handlar om att utbildningsutskottet nu efter två år tar initiativ till att också föräldrar till utvecklingsstörda barn skall få möjlighet att välja skolform. Utbildningsutskottet befann sig vid vägs ände. När man befinner sig där kan man göra tre saker: Man kan sätta sig ned och stanna vid vägs ände, man kan vända om och gå tillbaka eller man kan titta framåt, bygga vägen och gå vidare. Utskottet valde det tredje alternativet bl.a. på initiativ av en motion från Vänsterpartiet. Jag är glad över detta. Det är ett steg i rätt riktning, som ger föräldrar med utvecklingsstörda barn och barnen själva samma skolvillkor som andra.

De ska alltså tillerkännas sin del i den framgång som ändå kan noteras. Den andra frågan handlar om de skillnader vi börjar se inom det svenska skolsystemet. Det gäller den segregering som vi kan märka i samhället i stort och även inom skolvärlden. Det är med oro vi i Vänsterpartiet ser att privata skolor alltmer byggs upp med hjälp av elevavgifter. Vi menar att detta skapar en direkt segregering i det svenska skolsystemet, och det slår mot den likvärdighetsprincip som vi har hävdat bör råda. Vi är också bekymrade av den anledningen att detta isolerar unga människor ifrån varandra och på så sätt kan skapa motsättningar i ett samhälle. Därför tycker vi att det är viktigt att villkor ställs upp för de s.k. fristående skolorna som innebär att ingen kan förvägras att gå där på grund av privatekonomiska förhållanden. Det leder naturligtvis fram till de ställningstaganden som vi menar vore riktiga när det gäller de bidrag som samhället skall ge dessa skolor. Det är fel att lägga fast ett bidrag av skattemedel på en viss procentsats som förhållandena nu är. Det är också fel ur den aspekt som Eva Johansson var inne på, nämligen den kommunala kompetensen, avseende de ekonomiska medel som skall betalas till driften av skolor. Jag tror att likvärdighetsprincipen skulle kunna hävdas bättre om kommunerna fick betala ut så mycket pengar som skolan i sig kräver för att likvärdighetsprincipen skall kunna försvaras. Det gäller oavsett om det handlar om om ekonomiska, sociala eller könsmässiga villkor.

Vänsterpartiet för ett resonemang om utbildningsoch undervisningssektorn som bygger på ungefär samma princip som våra resonemang om vården, omsorgen och den sociala tryggheten: Vi vill ha en grundnivå av en viss kvalitet för att politiskt kunna ta ansvar för desa saker. Den utvecklingen tycker jag mig inte se i dag inom svensk utbildningspolitik. I stället tycker jag mig se en utveckling som leder till absoluta, och redan nu relativa, större sociala skillnader mellan olika elever. Med de orden yrkar jag bifall till den meningsyttring som Vänsterpartiet fogat till betänkandet.

Herr talman! Jag hade tänkt ta upp frågan om fristående skolor och de reservationer som finns i denna del. Ingrid Näslund kommer att ta upp frågan om särskolan i nästa anförande. Jag kan dock inte låta bli att göra en kommentar till det som Eva Johansson sade om särskolorna. Det är ingen enkel fråga. Det är något som vi i utbildningsutskottet har diskuterat fram och tillbaka. Det har man också gjort i den arbetsgrupp som har arbetat med frågan. I arbetsgruppen har det funnits representanter från såväl departementet som föräldraorganisationer och andra organisationer. Jag kan inte låta bli att fråga Eva Johansson: Om detta nu är och var så enkelt, varför gjorde ni ingenting åt det när ni satt i regeringsställning tidigare? Jag skall återgå till frågan om fristående skolor. Socialdemokraterna har återigen avfyrat en kanonad av reservationer när det gäller dessa frågor. Dessa reservationer rör praktiskt taget allt. Argumenten känns igen sedan förr. Hela tiden är det något fel. Hela tiden kräver Socialdemokraterna inskränkningar i möjligheterna att driva fristående skolor. I en reservation förordar man att bidragen skall fördelas efter behov och i en annan att bidragsnivån skall sänkas. Att det hela inte hänger ihop bryr man sig inte om. Det gäller att stapla alla argument som man kan hitta. Det kompakta motstånd som Socialdemokraterna har visat från första stund när det gäller föräldrars och elevers möjlighet att välja skola består alltjämt. Det ger dessa reservationer underlag för. Socialdemokraterna är de facto emot fristående skolor. Så enkelt är det. Ledande företrädare för partiet har i tidningsartikel efter tidningsartikel deklarerat att det egentligen inte finns något behov av fristående skolor. Därför är det också självklart att Socialdemokraterna som ett av sina stora vallöften säger att friskolereformen skall rivas upp. Man kan då fråga sig vad som väntar alla föräldrar, elever och friskolor om Socialdemokraterna till äventyrs skulle få möjlighet att förverkliga sina vallöften. Efter att ha hört Eva Johanssons inlägg finns det anledning att fräscha upp minnet och berätta hur det var förr. Vi vet att de fristående skolorna i genomsnitt fick ersättning som motsvarade ungefär En del skolor fick ingenting alls. Socialdemokraterna anser att medlen skall fördelas efter behov till både kommunala och fristående skolor. En del kommuner tyckte inte att de fristående skolorna hade några behov. I en tidigare debatt här i kammaren berättade jag om en fristående skola som under 13 år inte hade fått ett enda öre från kommunen. Skolan hade hankat sig fram med elevavgifter -- 700 kr per barn och månad -- och föräldrarnas egna arbetsinsatser. Några statsbidrag fick man inte heller, eftersom undervisningen var för lik den som bedrevs i den kommunala skolan. Andra kommuner bedömde behovet som mycket litet. Vi ledamöter i utbildningsutskottet fick för ett år ett brev från en Waldorfskola. Man skrev att man före reformen endast hade fått 700 kr i materialbidrag per barn samt fri skolmat. Sammantaget fick man 4 000 kr per barn och år. Socialdemokraternas ersättningsmodell, dvs. att ersättningen skall bedömas och beslutas av kommunerna, gör en återgång till hur det var förr fullt möjlig. De fristående skolorna riskerar därmed att svältas ut. Med den propaganda som Socialdemokraterna bedriver om överkompensation tror jag att återgången kommer att gå mycket fort, i alla fall i de socialdemokratiskt styrda kommunerna. Hur ser verkligheten ut? Detta läsår går ungefär De tar i anspråk knappt 1 % av de totala skolkostnaderna. Hur kan man då, från Socialdemokraternas och Eva Johanssons sida, hävda att elever i de fristående skolorna tar ohemult stora resurser från det offentliga. Det är ju precis tvärtom. Samtidigt vet vi att många fristående skolor gör stora insatser för elever med särskilda behov, även om Socialdemokraterna i en reservation försöker ge sken av att så inte är fallet. Utgångspunkten för friskolereformen, som nu har varit i kraft i snart två år, är att det skall vara möjligt för föräldrar och elever att välja den skola som de anser bäst svarar mot deras behov och önskemål, oavsett om den är kommunal eller fristående. Vi ser vilket uppdämt behov det har funnits hos såväl föräldrar som elever och inte minst lärare. De kan nu förverkliga sina drömmar om att starta en egen skola. Sedan regeringsskiftet hösten 1991 har det startats 180 nya skolor. I dag finns det totalt 250 Vem som driver skolan skall inte vara av avgörande betydelse. Det är innehållet som skall vara det intressanta, t.ex. vilken pedagogik och ämnesprofil skolan har. De ekonomiska villkoren skall därför vara likvärdiga oavsett vem som är huvudman. Garantin för detta är den paragraf i skollagen som fastställer den svagaste partens, dvs. elevens, minsta rätt och kommunens minsta skyldighet. Eva Johansson tog upp frågan om barn med särskilda behov. Det finns ingenting som säger att en kommun inte kan betala mer än 85 %. Att eleven har en minsta rätt ger fasta spelregler. Det ger också möjlighet för de fristående skolorna att planera på lång sikt. Det gör, vilket är viktigt, att det inte bara är de som har en tjock plånbok som kan välja skola. På detta sätt lever vi upp till FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna, som slår fast föräldrarnas rätt att välja undervisning för sina barn. I samma anda har vi också stärkt föräldrarnas och elevernas möjlighet att välja skola inom det kommunala skolväsendet. Inte heller det har Socialdemokraterna slagits för i regeringsställning. Socialdemokraterna vill inte ha några fristående skolor. Ni vill att politiker skall styra och ställa. Ni vet bäst. Föräldrars och elevers önskemål är av underordnad betydelse. Likt en ångvält vill ni platta till allt till en likformig massa, men barn är olika och har olika behov och önskemål. Fristående skolor behövs både för den enskilde eleven och för att vitalisera skolan som sådan. Därmed höjs kvaliteten inom hela skolväsendet. Fristående skolor behövs inte, säger ni socialdemokrater, och resurserna skall fördelas efter behov. Tydligare än så kan det faktiskt inte sägas. Eftersom Eva Johansson förde ett resonemang om elevavgifter, segregation m.m. skulle jag vilja avsluta med att återge vad en rektor på en skola i Eva Johanssons hemkommun har sagt: Finns det någon klass i denna skola är det arbetarklass. En terminsavgift på 300 kr gör att alla har råd, men skulle skolpengen för fristående skolor sänkas, t.ex. till 65 % av den kommunala skolans egen kostnad, skulle avgiften för friskolorna behöva höjas. Man skulle få precis det som Ingvar Carlsson talar om, nämligen inkomstklassade skolor. Därmed, herr talman, yrkar jag bifall till hemställan i betänkandet och avslag på reservationerna.

Herr talman! Den finska privatskolan i Upplands Väsby har tvingats fram, eftersom den moderata kommunledningen har dragit ner resurserna till de kommunala skolorna så att hemspråksundervisningen och annan undervisning i de finska klasserna, som barnen tidigare har gått i, omöjliggjordes. Det är bakgrunden till att den skolan har bildats. Där får man mer än 85 %. Jag tror att man i dag får 88 %. Politikerna i kommunen har varit eniga om att det bör vara så, med tanke på det elevunderlag och det ubildningsuppdrag som skolan har och med tanke på elevernas behov. Det är precis så det skall gå till. Kommunen skall göra en sådan bedömning. Chris Heister har medverkat till ett system -- och riksdagen har centralt lagt fast ett fördelningssystem -- som gör att sådana beslut många gånger omöjliggörs. Det finns faktiskt tillfällen då man har bedömt att behovet inte är så stort som 85 % av en genomsnittskostnad. Chris Heister kan väl ändå inte vara alldeles okunnig om att det förekommer skolor som har fått mindre än 85 %. Man har också varit överens om att behovet har legat till grund för det. Chris Heister säger gång på gång i sitt anförande att Socialdemokraterna inte vill ha några fristående skolor. Det är ren lögn, Chris Heister! Som exempel nämner hon hur det var för många år sedan. Har Chris Heister inte läst våra motioner? Vet inte Chris Heister att vi uttryckligen har sagt att vi vill att lagen skall utformas som ett åläggande till kommunerna att fördela resurser till de fristående skolorna på samma villkor som till de kommunala skolorna? Skulle detta få som effekt att vi inte heller vill ha några kommunala skolor? Litar inte Chris Heister på att de fristående skolorna faktiskt klarar jämförelsen? Det vore allvarligt. När det gäller avgifter frågade jag om Chris Heister tycker att det är bra med ett system som t.o.m. innebär att Skolverket kan acceptera högre elevavgifter därför att mindre klasser betraktas som en kvalitet. På så sätt går det att köpa sig förbi kommunernas nedskärningsbeslut som innebär stora klasser. Är det rätt?
Herr talman! Eva Johanssons höga debattröst visar att jag uppenbarligen trampade på en mycket öm tå. Men rösten brukar ju bli högre när man inte har så mycket att säga i sak. Det är faktiskt så att socialdemokrater i den här talarstolen och i tidningsartiklar har sagt att det egentligen inte finns några behov av fristående skolor, eftersom man kan tillgodose de behoven inom ramen för den kommunala skolverksamheten. Eva Johansson sade att de exempel jag tog är många år gamla. De är inte alls särskilt gamla. Exemplen är från tiden precis innan vi genomförde friskolereformen. Jag skall tala om för Eva Johansson att jag litar på de fristående skolorna. De gör fantastiska insatser. De har redan tidigare gjort fantastiska insatser med begränsade resurser. De har gjort stora uppoffringar. Lärarna har haft låga löner. Inte ens i dag, med 85 %, har de alla gånger möjlighet att betala marknadsmässiga löner. Men jag litar inte på Socialdemokraterna. Det finns alltför många exempel som visar vad som sker eftersom skollagen inte anger elevens minsta rätt och kommunens minsta skyldighet. Det finns ingenting som säger att det inte kan betalas mer inte kan betala mer. Upplands Väsby kommun gör det. Den kommunen betalar 3 % i momskompensation eftersom man inte har möjlighet att dra av momsen. Det innebär att fristående skolor i kommuner som inte gör det har mindre än 85 % i bidrag från kommunen. Jag tror att Eva Johansson får lov att rannsaka sitt samvete och se att Socialdemokraterna inte står för någon entusiasm för fristående skolor, även om de kanske inte vågar säga det direkt i ansiktet på folk på de fristående skolorna. Om Eva Johansson och Socialdemokraterna anser att vi skall ha fördelning efter behov, hur i Herrans namn kan de då ha ett andrahandsyrkande som går ut på att man skall sänka nivån från 85 till 75 %? Detta undrade jag redan i mitt inledningsanförande. Skall det bara finnas behov mellan 0 och 75 % och inte däröver? Ju mer eleven får i bidrag från kommunen, desto mindre behöver självfallet skolan ta ut i elevavgifter. Skolan skall inte ta ut elevavgifter för det som man ger i den kommunala skolan förutom det som man är friskriven från, t.ex. skolskjuts och skolhälsovård. Skolverket skall, när det gäller godkännandet av fristående skolor, följa och se till att man har elevavgifter på en skälig nivå. Detta är självklart. Den största garantin för att elevavgifterna skall bli låga eller inte behövas är att vi behåller ett system med en miniminivå på det garanterade bidraget. Det kan t.ex. vara på dagens nivå, 85 %.
Herr talman! Jag blir upprörd, med rätta, när Chris Heister uppenbarligen står och ljuger i talarstolen. Hon lägger ord i munnen på oss som hon vet är osanna. Jag tycker att vi skall kunna hålla oss för goda för det i dessa diskussioner. Jag tycker framför allt att vi har ett ansvar gentemot elever, föräldrar och personal i skolan att så gott vi kan, var och en för sig, redovisa innebörden av vår politik. Jag skulle önska att Chris Heister, som sitter i ansvarig ställning och har ett stort inflytande över den politik som faktiskt förs nu, ägnade sig litet mera åt att granska vad regeringen gör än åt att sprida rena lögner om vad socialdemokratisk politik skulle innebära på det här området. Som tur är tar många kontakt med oss och frågar om det verkligen kan vara så här. Då kan vi reda ut begreppen. Jag är inte det minsta rädd för att reda ut och klarlägga vår politik när det gäller fristående skolor. Det har jag gjort vid många tillfällen. Då säger man i allmänhet: Jaha, var det på det sättet, men då är vi ganska lugna. Om Chris Heister bara lät bli att sprida lögner skulle det vara riktigt lugnt. Chris Heister tycker att vårt andrahandsyrkande är konstigt. Det tycker inte jag. Som jag sade inledningsvis ger minst 75 % i bidrag ett större utrymme för behovsprövning än minst 85 %. Vi vill ha ett utrymme att pröva elevernas behov. Vi tycker inte att principen med en procentsats är riktig. Men för kommuner som vill arbeta för en rättvis skola är det lättare att jobba med en lägre nivå. Jag förstod att Chris Heister kanske t.o.m. är beredd att medverka till att vi slipper vissa motiveringar som har förekommit ifrån Skolverkets sida när man har godkänt elevavgifter på en ganska hög nivå. Man har sagt att det beror på att skolan har haft bättre kvalitet i form av mindre klasser. Det är ett uppenbart fall av att man, som jag sade förut, köper sig fri från ett beslut som har fattats i kommunen om neddragningar och som har lett till att klasserna i den kommunala skolan har blivit alltför stora. Jag menar att vi i första hand bör se till att skolan får de resurser som medger att skolan faktiskt får rimligt stora klasser överallt. Ett system där man kan köpa sig fri tycker jag inte hör hemma i det svenska samhället.
Herr talman! Jag förstår att Eva Johansson blir något nervös när jag säger att Socialdemokraterna egentligen inte är för fristående skolor. Det innebär nämligen att Socialdemokraterna får litet problem med att få dem som har startat fristående skolor att bli lugna, som Eva Johansson uttryckte det. Det är klart att de har anledning att känna oro. Ni gör ingenting annat än att försöka hitta fel hos dessa skolor. Jag har läst en hel rapport som Socialdemokraterna har gett ut. I den fanns inte ett enda argument för fristående skolor. På alla sidor fanns det däremot argument staplade på varandra om varför det är fel med fristående skolor. Det är likadant i det här betänkandet. Det är reservation på reservation på reservation där man försöker göra inskränkningar. Som en ångvält försöker man föra ihop allt till en likformig massa. Det är det ni vill göra. Tidigare fick en fristående skola inga statsbidrag om den var för lik de kommunala skolorna. Med alla de regler som man nu vill införa försöker man i stället göra de fristående skolorna så lika de kommunala som möjligt. I detta ligger naturligtvis Socialdemokraternas grundläggande ideologiska syn. Jag förstår inte varför man inte vågar stå upp för det. Jag kan citera en skrift där er partiledare för några år sedan skrev: ''Ett fredligt och ''händelsefritt' land som Sverige har få nationellt sammanhållande symboler. Vi har inget Dunkerque, Massada eller Marne. Därför är de gemensamma institutioner -- samma skolsal, samma sjuksal, samma armé -- inte oväsentliga. De bidrar till att forma en nationell sammanhållande värdegemenskap.'' Jag delar inte denna uppfattning. Jag tycker att det är viktigt att man ser till varje enskild individs behov och önskemål. Varje individ skall få möjlighet till den skolundervisning som passar denne själv bäst. Därigenom kan man gå ut i livet med ett gott självförtroende och en god självbild. Detta tror jag är den bästa förutsättningen för att vi skall få ett lugnt och tryggt samhälle i framtiden.
Herr talman! Det vore välgörande att någon enda gång under de utbildningspolitiska debatterna få höra en företrädare för Moderata samlingspartiet uttrycka någon reflektion, någon liten eftertanke eller någon liten krusning av oroskänsla inför den utveckling vi ser när t.ex. elevavgifterna rusar i höjden. Man kunde åtminstone ställa sig frågan om vi kanske inte uppfyller kraven på likvärdighet och om vi kanske inte använder medlen så att de verkligen täcker de behov som vi vill att de skall göra. Herr talman! Det vore också bra att någon gång i denna talarstol få höra en företrädare för Moderata samlingspartiet prisa det enorma, fina, ypperliga och ytterst kompetenta arbete som utförs i den vanliga kommunala skolan till gagn för t.ex. elever med särskilda behov. Men jag har inte hört detta en enda gång under mina snart tolv år i riksdagen.
Herr talman! Det har Björn Samuelson säkert gjort. Jag skall säga att det görs fantastiska insatser i den kommunala skolan. Men just nu känner jag att jag företräder och slåss för de fristående skolorna och för de elever som väljer de fristående skolorna. Jag slåss mot det hot som bl.a. Björn Jag blir ganska upprörd när Björn Samuelson talar om att elevavgifterna höjs. Så var det på den tiden då man bara fick ungefär 40 % jämfört med de kommunala skolorna. Då fick man ha höga elevavgifter för att klara av att driva skolorna. Nu när man får mera anständiga bidrag har man inga elevavgifter alls eller bara mycket små avgifter för den verksamhet som kan vara av annorlunda karaktär. Det kan vara fråga om en annan pedagogik som är mera kostsam. Det är för att se till att det blir låga elevavgifter eller inga elevavgifter alls som det här bidragssystemet är viktigt. Enligt den senaste siffra jag såg var 130 av 170 fristående skolor helt avgiftsfria. Jag förstår inte hur Björn Samuelson kan säga att avgifterna ökar. Det är precis tvärtom. Så till diskussionen om en likvärdig skola. Björn Samuelson vet lika väl som jag att de fristående skolorna skall följa skollagarna och grundintentionerna i läroplanen. Det är de instrument vi har för att se till att vi får en likvärdig skola. Det är viktigt och betydelsefullt att se till att elever och föräldrar har möjlighet att välja skola. Ibland kan man välja en kommunal skola. Precis som jag sade har vi under den här mandatperioden, vilket man inte har gjort tidigare, också utökat möjligheterna att välja kommunala skolor. Men man skall också ha möjlighet att kunna välja ett fristående alternativ. Lärare skall också ha möjlighet att kunna starta en egen skola. Det viktiga är inte vem som är huvudman, utan vad som är i skolan. Det är inte skolhuset eller vem som driver skolan som är intressant. Det är den verksamhet som bedrivs i skolhuset som man skall välja.
Herr talman! I dag befinner vi oss i samhället i en situation med en fruktansvärt hög ungdomsarbetslöshet. Vi har inte kommit till rätta med den sociala snedrekryteringen till högre studier. Olika sociala undersökningar visar att klyftorna i samhället håller på att öka. I det här läget och i ett kortare politiskt perspektiv kan jag inte se några sociala, ekonomiska eller pedagogiska skäl till att vurma för att vi skall få fler fristående skolor. Vi vet också att det under föregående år gjordes nedskärningar i vissa kommuner med upp till 40 % inom fritids och ungdomsskolesektorn. Jag undrar vad som driver Moderaterna att föra den här politiken. Det kan inte vara något annat än rent ideologiska skäl. Eller också är det så att man försöker skapa en sektor där den delen som tidigare har varit offentlig skall övertas av marknaden. Sådana försök har gjorts runt om i Europa. Man har emellertid kunnat se att pendeln svänger tillbaka. Man säger att det nog är lika bra att vi satsar på en bred, allmän skola av så hög kvalitet som möjligt, eftersom man har upptäckt att detta på sikt är mest kostnadseffektivt för samhället.
Herr talman! Jag skall säga något som kanske kommer att göra Björn Samuelson litet överraskad. Jag vurmar inte för fler fristående skolor. Jag vurmar för att föräldrar och elever har möjlighet att välja skola. Om de önskar ett fristående alternativ skall de kunna få en sådan möjlighet. Fristående skolor och kommunala skolor borde få finnas på lika villkor. Jag kan inse att Björn Samuelson har svårt att förstå det. Björn Samuelson tycker att det är viktigt att politiker styr och ställer. Det tycker inte jag. Jag tycker att föräldrarna skall göra det. Föräldrarna skall ha ansvaret för sina barn och kunna välja undervisning för dem, precis som det står i FN:s konvention om mänskliga rättigheter. Jag skulle vilja ge ett exempel. Jag tror att föräldrarnas ansvar och hur de känner i dessa frågor är betydelsefullt. Jag har läst en insändare som gjorde ett rätt starkt intryck på mig. Den berörde diskussionen om kvalitet. Rubriken på insändaren var Fristående skola kan vara räddningen. I insändaren står följande: ''Föräldrarna har ofta starkare skäl än någon annan att söka det bästa för sina barn. Vad avgör kvalitet på skolan? Läroplan? Utrustning? Lokaler? Pedagogisk kompetens? Bra och viktiga saker. Men det bästa och mest oemotsägliga beviset på en bra skola är en lycklig och harmonisk elev, som vill till skolan. Det har jag blivit mer och mer övertygad om under de senaste två åren som förälder till en elev, som inte har någonting emot att lära sig nya saker men som har upplevt skolan som en mardröm. Han biter ihop, samlar sitt mod och går till skolan med gråt i halsen. Skolplikt, sägs det. Ibland undrar jag: finns det alternativ? Det måste finnas. Det måste finnas rättighet till glädje i att vara barn även i ett civiliserat samhälle.'' Detta är vad det hela handlar om. För vissa kan det vara fråga om viktiga och betydelsefulla alternativ. För andra fungerar den kommunala skolan jättebra. Vi skall se till att det finns möjligheter, valfrihet, mångfald och alternativ. Det ser jag som vår uppgift i vår egenskap av utbildningspolitiker.

Herr talman! Ingenting ligger så nära våra hjärtan som våra barn. Jag tror jag vågar påstå att det gäller alla föräldrar. Det finns säkert också fog för påståendet att föräldrar vill sina barns bästa. Många föräldrar är villiga att göra sitt yttersta för att barnen skall få tillfälle att utvecklas så positivt som möjligt. Det valfrihetsarbete när det gäller skolan som skett i regering och riksdag under den här mandatperioden, har sin utgångspunkt i en stark tilltro inte bara till föräldrarnas vilja att ge sina barn den bästa möjliga utbildningen utan också till barnens förmåga. Ända sedan propositionen om ändrat huvudmannaskap för särskolan antogs våren 1992, har frågan om föräldrar till utvecklingsstörda barn skall få ett större inflytande över sina barns skolgång varit mycket aktuell. En referensgrupp tillsattes inom Utbildningsdepartementet med uppgift att följa utvecklingen när det gäller skolans och föräldrars samverkan om utvecklingsstörda barn. I gruppen ingår företrädare för särskola, föräldrar och handikapporganisationer. Enligt gällande bestämmelser har barn som inte kan gå i grundskolan på grund av att de är utvecklingsstörda särskild skolplikt som skall fullgöras i särskolan. Styrelsen för särskolan i hemkommunen prövar om ett barn skall tas emot i särskolan. Även om lagtexten inte bestämmer om samråd, uttalas i lagmotiven att det är en självklarhet. Under allmänna motionstiden väcktes fem motioner -- både från regeringssidan och från oppositionen -- där det föreslås att föräldrar till utvecklingsstörda barn skall ha ett avgörande inflytande över valet av skolform för barnet. Flera av motionärerna anser det obegripligt att en särskild grupp föräldrar skall undantas en sådan rätt. I de allra flesta fall förekommer samråd, och man kommer också överens om placeringen av barnen med föräldrarna. Det har dock visat sig att i ett fåtal fall är föräldrarna så missnöjda med det beslut som fattats av styrelsen för särskolan att de har överklagat till Skolväsendets överklagandenämnd. Det kan inte uteslutas att föräldrar har kunnat vara missnöjda med en placering men ändå dragit sig för att klaga. Hur stort problemet är har varit svårt att få en klar uppfattning om. En del föräldrar har uttryckt en stor känsla av vanmakt när de har upplevt att de blivit överkörda i ett beslut de tillmäter mycket stor betydelse för sina barns framtid. De har ända sedan barnens födsel varit vana vid att engagera sig mycket djupt i barnens utveckling. Detta har kanske varit i högre grad än hos föräldrar till barn vars utveckling följer ett vanligare mönster. De har ofta samarbetat med medicinsk och psykologisk expertis. Trots detta känner många en stor osäkerhet inför skolstarten, kanske inte minst därför att de vet att det slutliga avgörandet av valet inte är deras. Utskottet instämmer i att ett barns placering i en skola mot föräldrarnas vilja är en dålig grund för barnets skolgång. Därför bör regeringen se till att samverkansformerna utvecklas. Utskottet anför i betänkandet: ''När det gäller frågan om vem som skall ha sista ordet, i de fall man inte blir överens om val av nu aktuell skolform, finner utskottet, efter noggrant övervägande, att det är principiellt betänkligt att myndighet ges möjlighet att slutligt ta över föräldrarnas ansvar.'' Utskottet föreslår att riksdagen ber regeringen göra en översyn av de regler som gäller för val av skolform för utvecklingsstörda barn, i syfte att föräldrarna i princip får det slutliga avgörandet när det varit omöjligt att komma fram till ett gemensamt ställningstagande beträffande valet av skolform för utvecklingsstörda barn. Översynen skall ske så pass skyndsamt att regeringen kan förelägga riksdagen ett förslag i ärendet före utgången av 1994. Utskottet framhåller uppfattningen att särskolan även i fortsättningen skall betraktas som en tillgång för skolväsendet. Den kommer säkert att vara det naturliga alternativet för barn som inte bedöms klara den vanliga grundskolan. Det enskilda barnets bästa måste alltid vara norm för valet av skolform. När det gäller de barn som är gränsfall, kommer det alltid att vara ett problem att avgöra vilken skolform som passar dem bäst. Det faktum att utvecklingsstörda barn ofta omplaceras i vissa klasser tyder på detta. Jag fick för en tid sedan reda på ett exempel på en klass med ett tiotal barn. Efter några år var det faktiskt bara två av barnen från den ursprungliga gruppen som var kvar. Vem det än är som har det sista ordet vid valet av undervisningsform kommer vi aldrig att kunna garantera att det är det lyckligaste valet som har gjorts. Vi kan aldrig helt undvika felbeslut -- vem som än fattar beslutet. Det är sant nu, och det kommer förmodligen också att vara sant i fortsättningen. Jag kan inte låta bli att uttrycka min stora glädje över att det snart kommer att öppnas en möjlighet för föräldrar till utvecklingsstörda barn att få ett avgörande inflytande över sina barns skolgång. Jag har den övertygelsen att föräldrar till dessa utsatta barn har den kompetens, det omdöme och den mognad som krävs för att ha det avgörande inflytandet över barnens placering. Eva Johansson efterlyste att detta beslut skulle ha fattats för några år sedan. Ingen skulle ha varit gladare än jag om ett beslut hade kunnat fattas vid den tidpunkten. Men Socialdemokraterna måste tydligen komma i opposition för att inse angelägenheten i denna lagändring. En utredning fanns till grund för det ställningstagande som flera av partierna ville ta. Enligt denna utredning skulle särskolans styrelse behålla rätten till avgörandet. Såvitt jag förstår var alla partier som då fanns i riksdagen representerade i utredningen. Kds hade inte tillfälle att vara med. Detta är kanske ägnat att tala för en viss ödmjukhet i frågan.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

Herr talman! Ingrid Näslund säger att ingen hade varit gladare än hon om beslutet hade fattats för två år sedan. Jo, förmodligen många föräldrar med utvecklingsstörda barn. Precis som Ingrid Näslund säger är frågan utredd. Under de två år som har gått har ingenting hänt. Jag skulle vilja veta vad det är som gör att Ingrid Näslund nu är beredd att fatta beslutet -- som har ändrats sedan frågan var uppe till diskussion för två år sedan. Ingrid Näslund och jag var nära att bidra till att finna en lösning på frågan.
Herr talman! Eva Johansson påpekade att frågan är utredd. Men den utredningen var klar -- om jag minns rätt -- innan Eva Johansson hade kommit i oppositionsställning. Jag undrar varför Eva Johanssons parti inte var redo att fatta beslut med den utredningen som underlag när de hade makten. Jag har inte ändrat uppfattning under denna tid. Det har jag klart deklarerat. Jag har också deklarerat att jag har varit besviken på att det har tagit denna tid att komma fram till beslutet. Det är möjligt att Eva Johansson har haft denna uppfattning under en betydligt längre tid. Men hon har fått vänta på att hennes parti har blivit redo att fatta detta beslut. Jag har i det här fallet fått vänta på att mina regeringskamrater har blivit redo att vara med och fatta detta beslut.
Herr talman! Det här börjar låta som en ganska gammal och raspig skiva. Så fort vi begär besked från er i regeringspartierna om varför ni agerar som ni gör så hänvisar ni alltid till något som ligger bakåt i tiden och som är vårt agerande. Ni sitter med regeringsmakten. Glöm inte bort det! Den här regeringsmakten har inte velat göra någonting. Nu är det inte heller regeringen som har lagt fram förslag om en lagändring, utan det uppdraget måste riksdagen tvinga på regeringen. Jag undrade över vad Ingrid Näslund vet i dag som hon inte visste för två år sedan och som nu gör att hon är beredd att medverka till att den här lagändringen kommer till stånd. Enligt mitt förmenande har vi inte fått reda på någonting nytt därför att regeringens referensgrupp inte har tillåtits att arbeta med att ta fram ett underlag för en lagändring. Den har haft ett ganska vitt uppdrag och följer frågan. Väldigt litet har hänt i den här gruppen, trots att handikapporganisationerna har varit företrädda och så gärna hade velat ha ett vidare uppdrag och få arbeta med frågan.
Herr talman! Jag noterar att Eva Johansson inte har velat svara på min fråga om varför hon väntade tills hon kom i opposition innan hon tog tag i den här frågan med den kraft som hon har gjort under den här tiden. Jag har ju deklarerat varför jag inte har drivit på frågan. Jag har väntat på att det skulle komma ett initiativ, men nu har vi genom motioner från både regeringssida och oppositionspartier fått ett förslag från ett enigt utskott. Det är jag väldigt tacksam för. Jag är allra mest glad för alla de föräldrar som har kämpat för detta länge. Jag vill hålla med Björn Samuelson om att de har gjort ett mycket bra arbete för att klargöra hur de ser på frågan. Nu hoppas vi att riksdagen skall fatta beslut i enlighet med det eniga utskottet. Det kan vi förvänta oss.

Herr talman! I AU9 behandlar utskottet regeringens förslag om åtgärder mot rasistisk brottslighet och etnisk diskriminering i arbetslivet. Arbetsmarknadsutskottet har haft att behandla en del av propositionen. De förslag som handlar om åtgärder mot rasistisk brottslighet med ändringar i brottsbalken har överlämnats till justitieutskottet för beredning och behandlas senare av kammaren. I och med beslutet i detta ärende får vi en ny arbetsrättslig lag som skall gälla på hela arbetsmarknaden. Lagen skall ge skydd både för arbetssökande och för arbetstagare. Diskrimineringsgrunderna är ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, eller trosbekännelse. Vi socialdemokrater godtar regeringens förslag i denna del. Däremot har vi i utskottet reserverat oss mot utskottsmajoritetens beslut när det gäller yrkandet i vår handikappolitiska partimotion. Vi har där begärt en lagstiftning med förbud mot diskriminering av funktionshindrade i arbetslivet. Människor med funktionshinder och kroniska sjukdomar behöver i många fall extra stöd av samhället för att kunna finna, få och behålla ett arbete. Rätten till arbete är lika viktig för dessa grupper som för oss som fortfarande betraktas som friska. Kön av funktionshindrade som vill ha ett arbete men som inte erhåller något ökar under lågkonjunktur. Om vi tittar tillbaka under de år det var högkonjunktur kan vi konstatera att antalet arbetssökande med handikapp i kön även då var orimligt hög och konstant. Vi oroar oss för att dagens höga siffror skall bli bestående även om konjunkturen vänder. Ett sätt att stärka de funktionshindrades ställning är att införa ett lagfäst skydd mot diskriminering av samma slag som inom jämställdhetsområdet. Riksdagen bör nu ge regeringen i uppdrag att snarast återkomma med en proposition i frågan. Herr talman! Jag yrkar bifall till den socialdemokratiska reservationen till arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 9

Herr talman! I arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 9 tillstyrker utskottet regeringens förslag att med verkan fr.o.m. den 1 juli 1994 införa regler och förbud mot etnisk diskriminering i arbetslivet. De nya reglerna skall tillsammans med de nuvarande utgöra en ny lag mot etnisk diskriminering. Det råder enighet om den grundläggande synen i detta betänkande, nämligen att diskriminering är av ondo. Samtidigt får lagstiftaren inte låta sig förblindas i sin iver att uppnå viktiga mål, så att i stället rättssäkerheten träds för när. Saklighet, opartiskhet och meritvärdering bör principiellt ligga till grund för anställning. Även om en jämförelse av meriter är nödvändig även vid etnisk diskriminering, liksom vid brott t.ex. mot jämställdhetslagen, kan även många andra faktorer tillkomma. Den som haft diskriminerande avsikter straffas. Anklagelser mot en en arbetsgivare om etnisk diskriminering har en moraliskt nedsättande innebörd, varför lagstiftningen kan komma att bidra till att arbetsgivaren blir mer medveten om sitt förhållningssätt och därmed beter sig så att han inte riskerar att drabbas av lagen. Det råder delade meningar om det ur rättslig synpunkt nödvändiga i att införa nationell lagstiftning på området. Oavsett synpunkterna i detta avseende föreslår regeringen och nu utskottet att nationell lagstiftning införs. omfattar hela samhällslivet och fördömer totalt etnisk diskriminering, dock utan att innehålla förbud. Lagligt skydd mot diskriminering finns även i LAS. Överträdelser kan leda till skadestånd. Den fria arbetsledningsrätten får inte tillämpas otillbörligt eller godtyckligt. Den lag som nu föreslås gäller hela arbetsmarknaden. Den gäller både arbetssökande och arbetstagare. Överträdelse sker om någon verkligen handlar diskriminerande, dvs. på grund av någons etniska ursprung avstår från att anställa. Själva beslutet att diskriminera utgör grunden för överträdelsen. Att mer allmänt lagstifta mot diskriminerande beteende skulle kunna leda till orimliga situationer och riskera rättssäkerheten. Om beteendet lett till att något annat än saklig grund bidragit till särbehandling av en arbetssökande, kan detta läggas arbetsgivaren till last. Skadestånd kan då utdömas. Längre kan man knappast gå i en rättsstat. Vad beträffar arbetssökande gäller ideellt skadestånd, eftersom det här är förenat med ofta omöjliga bedömningar att fastställa när en tänkt anställning skulle ha börjat eller slutat respektive vilka löne och anställningsvillkor som skulle ha gällt om en förhandling eventuellt hade kommit till stånd. Det kan ifrågasättas om det över huvud taget vore möjligt att konstruera en reglering som kan tillämpas på det otal olika möjligheter som kan uppkomma i en sådan situation. Om man nu även har målet att bevara rättssäkerheten i lagstiftningen, vilket utskottsmajoriteten har, får man hålla godtycket stången. Att formulera generella föreskrifter som kan användas i specifika anställningssituationer förefaller vara en vansklig uppgift. Förbudslagstiftningen måste också gå att tillämpa, och det är lättare om lagen är tydlig än om den är allmän och då ofta oklar. Dessa synpunkter delas av regeringen och utskottet med undantag för vänsterrepresentanten. Om arbetsgivaren tillämpar neutrala regler men med diskriminerande avsikt, blir detta i praktiken direkt diskriminering, dvs. gränsdragningen mellan direkt och indirekt diskriminering är något oklar. Avsiktliga fall av indirekt diskriminering omfattas av lagen. Vänsterns önskemål om fördelning av rättegångskostnaderna är redan tillgodosett med den undantagsregel som finns i arbetstvistlagen. Om en princip behöver prövas står det AD redan fritt att ändra kostnadsfördelningen. Finns principen redan prövad blir ju ytterligare domstolsbehandling onödig. Den socialdemokratiska reservationen berör ett mycket viktigt område, de funktionshindrades situation på arbetsmarknaden. Detta är en betydelsefull fråga för regeringen, och därför avsätts 1,5 miljarder kronor för yrkesrehabilitering, En ny lagstiftning om arbetslivets tillgänglighet för personer med funktionshinder är aktuell. Den skall ersätta delar i främjandelagen, som ligger för översyn i Arbetsrättskommittén, vilken beräknas vara klar våren 1994. Det finns därför skäl att avvakta ARK:s överväganden, så att en samlad bedömning kan göras när det gäller de funktionshindrade. Detsamma gäller beträffande de homosexuella, som ju berörs av Partnerskapskommitténs resultat, vilket nu bereds i regeringskansliet.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
Herr talman! Vi socialdemokrater är medvetna om att den sittande Arbetsrättsutredningen har i uppdrag att i sin översyn innefatta även främjandelagen från 1973. Vi har dock med tanke på de hittillsvarande resultaten inga större illusioner om vad den översynen kommer att resultera i. Risk finns att de tidigare utredningsförslagen, som bifallits och trädde i kraft den 1 januari 1994, leder till ytterligare utslagning av kroniskt sjuka och andra med nedsatt arbetsförmåga samt minskar de handikappades möjligheter att få fast plats i arbetslivet.
Herr talman! Om det hade varit så att socialdemokraterna suttit i regeringsställning, skulle situationen ha varit exakt densamma, men med omvända förtecken. Riksdagen brukar inte föregripa beredning och utredning, i synnerhet inte när det finns olika uppfattningar i frågan, och det vet Lahja Exner. Om ni hade varit i regeringsställning, hade också ni väntat till dess att beredningen av frågan varit klar i regeringskansliet.
Herr talman! De funktionshindrade är ju, som Charlotte Cederschiöld nämnde i sin tidigare replik, en prioriterad grupp t.ex. i våra arbetsförmedlares verksamhet. Jag vet att många av dessa gör stora ansträngningar för att öppna dörren till arbetsmarknaden för denna grupp. Men de slåss mot väderkvarnar när 80 000 funktionshindrade knackar på dörren och kraven från arbetsgivarna ökar. När 600 000 personer står utanför den ordinarie arbetsmarknaden är det inte lätt för den funktionshindrade att hävda sig utan uttryckligt stöd i vår lagstiftning. Bara det faktum att över 60 000 personer, däribland alltför många relativt unga, förtidspensionerades under 1993 är bevis nog för att situationen är helt oacceptabel. Detta borde hela riksdagen inse, inte minst Charlotte Cederschiöld, som ofta är en mycket ivrig förespråkare för att vi skall hantera skattebetalarnas medel med stor varsamhet. Förtidspensioneringen kostar faktiskt väldigt mycket pengar. När man ser att de praktiska arbetsmarknadspolitiska åtgärderna och ökade personalresurser till arbetsförmedlingarna inte räcker till, borde man efter många års utredande komma till skott.
Herr talman! Nu blandar Lahja Exner ihop det litet grand. Jag har aldrig någonsin uttalat mig för att det skulle vara bättre med förtidspensionering än att befinna sig på arbetsmarknaden. Jag har tvärtom precis samma uppfattning som Lahja Exner, att det gäller att bereda de funktionshindrade bättre tillgång till arbetsmarknaden. Jag har ingen annan uppfattning än att vi skall stärka deras möjligheter att få arbete och behålla sitt arbete. Det är också därför som regeringen har en utredning på gång och kommer att lägga fram ett lagförslag om att öka arbetsmarknadens tillgänglighet för de funktionshindrade. På den punkten har vi exakt samma uppfattning. Det är bara beträffande tidpunkten när det skall ske som våra uppfattningar skiljer sig. Vi är mycket angelägna om att producera bra lagförslag, så att vi inte hamnar i lägen där vi måste tänka om och ändra. Vi vill att de lagförslag som läggs fram skall ha hög kvalitet.

Herr talman! Ja, det är glädjande att Hans Andersson och jag i alla fall är så pass överens som vi faktiskt är i den här frågan. Det är bra att vi är ense om att behålla rättssäkerheten och undvika för mycket luddighet i lagstiftningen. Men det står faktiskt i Hans Anderssons meningsyttring att ett förbud mot indirekt diskriminering skulle träffa alla situationer då en arbetssökande blivit orättvist behandlad. Skall man se till att få domslut på alla situationer då en arbetssökande har blivit orättvist behandlad, kommer man att sträcka ut lagstiftningen mycket mycket långt. Det är klart att det då blir väldigt svårt att vara tydlig och bibehålla rättssäkerheten. Den som gör sig skyldig till avsiktlig diskriminering kommer att fällas. Det måste då faktiskt finnas skäl när man dömer, och med den här lagstiftningen tvingar man också arbetsgivarna att framföra skäl. Jag tror att man därmed uppnår båda målen, att vi får en bra lagstiftning mot etnisk diskriminering och en lagstiftning som bygger på rättssäkerhet.

Herr talman! På den här punkten har vi olika önskemål, Hans Andersson och jag. Till skillnad från Hans Andersson önskar faktiskt inte jag att det skall inträffa många diskrimineringsfall, som Hans Andersson uttryckte sig, utan jag önskar att det skall bli få diskrimineringsfall. Däremot önskar jag att de skall bli rättsligt behandlade och att invandrarna skall känna en trygghet i lagstiftningen de gånger sådana fall inträffar.

Herr talman! Riksdagen kommer, som tidigare talare redan har sagt, att kunna fatta ett beslut med mycket stor räckvidd, och jag instämmer i uppfattningen att det är mycket glädjande att detta kommer att ske om inte i alldeles fullständig så åtminstone mycket bred enighet. Det här är ett viktigt steg på vägen mot lika behandling av människor som lever och verkar i vårt land oavsett etnisk bakgrund. Vägen hit har emellertid varit lång -- onödigt lång. Diskriminering i arbetslivet på etnisk grund är liksom annan diskriminering ofta svår att komma åt. Frågan om huruvida en person förfördelats på grund av diskriminering t.ex. på etnisk grund eller på grund av kön är ofta mycket svår att entydigt belägga. Däremot är det uppenbart att förekomsten av diskriminering på dessa grunder är omfattande. Herr talman! Redan för mer än 15 år sedan tillsatte dåvarande statsrådet, ansvarig för bl.a. diskrimineringsutredningen, som hade till uppgift att också överväga åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet. 1983 lade utredaren, Kjell Öberg föreslog ett lagfäst förbud mot etnisk diskriminering i arbetslivet. En arbetsrättslig lag föreslogs med Arbetsdomstolen som enda forum. Förslaget uppvisade stora likheter med jämställdhetslagens förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av kön. Förslaget lades emellertid i en skrivbordslåda av den dåvarande regeringen, som tillträtt efter valet 1982. Det förslag vi i dag har att ta ställning till och som framlagts av invandrarminister Birgit Friggebo innebär ett lagfäst förbud mot etnisk diskriminering i arbetslivet. Lagstiftningen inordnas i det arbetsrättsliga regelsystemet med Arbetsdomstolen som huvudsakligt forum. Diskrimineringsombudsmannen får en processförande roll som motsvarar Vägen hit var lång. Kjell Öberg och landets många invandrare har fått vänta länge. Det är därför ytterst glädjande med den breda enighet som nu äntligen uppnåtts. Herr talman! Principiellt medger naturligtvis inte svensk rätt diskriminering på t.ex. etnisk grund, men något generellt rättsligt förbud har inte funnits hittills. Sverige har ratificerat flera internationella konventioner som också inbegriper åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet. Dessa konventioner föreskriver inte någon absolut skyldighet att lagstifta mot etnisk diskriminering i arbetslivet, och utredningen om åtgärder mot etnisk diskriminering konstaterade likaså i sitt slutbetänkande hösten 1992 att konventionerna inte innebär någon absolut skyldighet att lagstifta men att det skulle vara mest förenligt med deras syfte att införa lagstiftning. Folkpartiet liberalerna har länge krävt att också diskriminering på arbetsmarknaden på etnisk grund skall vara förbjuden. Det har ju sedan länge gällt för diskriminering på grund av könstillhörighet. Ett lagstiftat förbud innebär en möjlighet att lagföra uppenbar och avsiktlig diskriminering på etnisk grund. Liksom i fråga om diskriminering på grund av könstillhörighet finns det naturligtvis en stor gråzon som är svår att bevisa och närmast omöjlig att komma åt med lagregler. En lagstiftning torde därför alltid framför allt få en opinions och normbildande funktion. Nuvarande regelsystem har inte denna funktion. Normbildningsfunktionen är tillgodosedd och har ett starkt stöd i det förslag vi nu fattar beslut om. Man påverkar också gråzonen bäst med opinionsoch normbildning. Lagtextdeklarationer som inte erbjuder några praktiska möjligheter att komma åt gråzonsfall riskerar tvärtom att undergräva tilltron till lagen och dess syften. Att överlämna frågan till arbetsmarknadens parter skulle ha inneburit en begränsning av skyddet till dem som är medlemmar hos parterna. En lagstiftning torde också ha en klart starkare normbildande funktion än ett kollektivavtal skulle haft. Den ger ett klart och entydigt besked om samhällets inställning till etnisk diskriminering i arbetslivet, och det gör den lagstiftning mot etnisk diskriminering i arbetslivet som riksdagen nu kommer att anta. Herr talman! Jag yrkar bifall till hemställan i utskottets betänkande.

Herr talman! Jag skall i mitt inlägg ytterligare belysa det socialdemokratiska förslaget om en antidiskrimineringslag på handikappområdet. Jag vill påminna om att det snart är två år sedan Handikapputredningen lade fram sitt slutbetänkande ''Ett samhälle för alla''. Det är ett mycket viktigt betänkande -- principiellt, och också i sak. Poängen med detta betänkande är att vi måste komplettera de traditionella metoderna inom handikappområdet med nya för att nå fullgoda resultat i framtiden. Utredningens huvudsakliga budskap är att det är den rättsliga ställningen som måste stärkas för människor med funktionshinder. En sak är väldigt viktig i det sammanhanget. Det rådde fullständig politisk enighet om detta i Handikapputredningen. Utredningen lade också i fullständig enighet fram en rad lagförslag om tillgänglighet, om ansvar -- vilket är en mycket viktig fråga på handikappområdet -- och om underlåtenhet att ta ansvar. Det hela ramas in av två förslag till antidiskrimineringslagar, varav det ena berör arbetsmarknaden och handlar om arbetslivets tillgänglighet. Utredningen föreslår sedan att en processförande ombudsman skall inrättas som en övervakande funktion i likhet med Diskrimineringsombudsmannen. Uppgiften skall vara att bevaka området. I höstas, alltså ett och ett halvt år efter det att utredningen lagt fram sina förslag, kom det signaler från regeringskansliet om att man inte tänkte lägga fram några lagförslag. Man tänkte i stället ta fasta på ombudsmannatanken. Man ville lägga fram ett förslag om en opinionsbildande ombudsman som inte skulle ha sin förankring i någon lagstiftning. Detta är kanske det viktigaste i bakgrunden till En del av den lagstiftning som Handikapputredningen föreslagit är av det slaget att den behöver ytterligare beredning. Men den beredningen borde rimligtvis kunna ha ägt rum nu. Det finns också förslag som man kan ta fasta på. Ett av dem är den del av lagen om arbetslivets tillgänglighet som handlar om själva diskriminieringsfrågan. Här har vi en tradition från jämställdhetslagstiftningen som borde kunna omsättas på handikappområdet. Vi föreslog detta i vår motion. Diskriminering av människor med funktionshinder förekommer och har förekommit i alla tider inom arbetslivet på grund av bristande kunskap, felaktiga föreställningar om vad ett handikapp innebär och fördomar om vad man kan uträtta som funktionshindrad. Därför är ett sådant förslag ett oerhört viktigt steg för att stärka handikappades ställning i arbetslivet och i samhället generellt. Vi sträckte oss inte längre än till att begära att regeringen skulle återkomma till riksdagen med ett förslag om en sådan lagstiftning. Vi tyckte att det var ett ganska rimligt förslag mot den bakgrund jag nyss har skisserat. Utskottsmajoriteten avstyrker nu detta förslag och hänvisar till Arbetsrättskommittén. När man inte vill göra någonting är det tur att det finns ytterligare utredningar att hänvisa förslagen till. Ärendet är utrett och remitterat, Charlotte Cederschiöld! I en av de största remissomgångar som Socialdepartementet har skådat har det lämnats synpunkter på Handikapputredningen och följaktligen även på förslagen. Samtidigt hör vi från socialminister Bengt Westerberg att han tänker fullfölja tanken om att frångå lagstiftningsförslagen och nu lägga fram ett förslag om en ombudsman som enbart skall vara opinionsbildande. Detta förslag skall tillämpas i tre år, och därefter skall det hela utvärderas. Man tar på detta sätt chansen att mer eller mindre avskriva Handikapputredningens stora satsning på att stärka det rättsliga skyddet för handikappade. Det verkar som om regeringen har tappat sugen helt och hållet när det gäller att fortsätta reformarbetet på handikappområdet. Jag beklagar naturligtvis att utskottsmajoriteten intagit denna ställning och inte velat ge regeringen det uppdrag vi socialdemokrater har föreslagit.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

Herr talman! Någonting som ofta glöms bort i ärendebehandlingarna i de olika fackutskotten är faktiskt det statsfinansiella läget. Vi glömmer gärna de övergripande problemen när vi skall fördela kostnader och går då som regel efter uppgifter om tidigare års utgifter med en viss uppräkning. Det ärende vi behandlar gäller rennäringen. Rennäringen är till alltför stor del bidragsfixerad. Näringen tar alltför litet ansvar för sitt eget arbete. Nu när Sametinget bildats bör näringen självt börja få ta ansvar för sin verksamhet. Därför borde vi använda samma princip som vi numera använder när det gäller kommunerna, nämligen att ge statsbidraget i en påse. Vi borde samtidigt rimligtvis kunna minska bidraget, så att arbetet genomförs på ett mer effektivt sätt. Vilken näring har gratis råvara och därefter betalt för sitt svinn? Nej, det behövs mindre detaljstyrning, och det behövs mer eget ansvar. I det betänkande vi nu skall debattera har man gått efter principen att föregående års anslag med höjningar skall bestämma storleken på nästa års anlag. Vi i Ny demokrati tycker att det är fel. Vi har reserverat oss på två punkter. Det gäller dels prisstödet för kasserade renar, och det gäller också ersättningen för viltskador. Vi är väl medvetna om att detta handlar om förslagsanslag och att det är litet grand ett slag i luften att markera en minskning av ett förslagsanslag. Men vi vill gärna göra det som en tydlig markering om att man måste titta närmare på detta. Det är kanske hårda ord att använda i sådana här sammanhang, men såvitt jag förstår har man blivit alltför bidragsfixerad. Det är dags att vi börjar att ställa litet krav på näringen. Eftersom man nu på eget initiativ har krävt och också fått sitt sameting är det också dags att begära att man inom näringen själv medverkar till att rationalisera näringen. Jag har även förstått att man i alltför liten utsträckning försöker att marknadsföra sina produkter och att de till stor del ligger i lager långa tider utan någon direkt marknadsföring. Vem kan sälja sina varor, oavsett vad det är för någonting, om man inte försöker att marknadsföra dem? Vi har anledning att kräva ett nytt tänkande och nya idéer när det gäller ansvaret för rennäringen, hur den skall formas och hur de statliga resurserna skall fördelas. Sedan ankommer det på näringens representanter att fördela stödet på ett sätt som de anser lämpligt. Herr talman! Med detta kanske litet tillspetsade inlägg får vi se om vi kan få någon debatt i ärendet.
Herr talman! Hösten 1992 beslöt riksdagen att inrätta ett sameting. Det har nu verkat sedan hösten 1993. Detta sameting är egentligen en statlig myndighet som skall ta till vara samernas intressen och, som det står i betänkandet, verka för en levande samisk kultur. Jag hälsar med tillfredsställelse att detta har blivit verklighet. I en motion som behandlas i detta betänkande kräver man att Svenska samernas riksförbund även framöver skall vara den samtalspartner som staten skall tala med för att fördela de anslag som det är fråga om. Det anser utskottet inte är rimligt. Utskottet säger att det är såväl rimligt som naturligt att Sametinget ges denna möjlighet att påverka fördelnigen av dessa anslag. Också frågan om renbetesinventeringen tas upp i motioner, och där gör även utskottet en markering. Renbetesinventeringen är ett viktigt och utmärkt instrument för att bestämma tillgången till bete och därmed hur många renar som kan finnas inom aktuellt område. Denna inventering har tyvärr gått ganska långsamt. Man är dessutom osäker på om de metoder som hittills har tillämpats är de riktiga. Här gör utskottet ett tillkännagivande om att man måste reda ut metodfrågan och att en plan bör upprättas för hur inventeringen skall gå till i framtiden så att inventeringen inte avstannar. Utskottet gör en markering när det gäller prisstödets utformning och noterar att Jordbruksverket har lagt fram förslag till hur prisstödet skall utformas. Utskottet säger slutligen att ett särskilt tillkännagivande inte är nödvändigt med de skrivningar som är gjorda i detta hänseende. Det finns även motioner som gäller det radioaktiva nedfallet och de cesiumhalter som finns såväl i renkött som i vilt. Men även där avstyrker utskottet motionskraven. När det gäller kostnaderna för analys av cesiumhalt i vilt anser utskottet att det är en ganska blygsam kostnad, som bör kunna bäras av jägarna själva. Så långt är utskottet enigt. Det har till utskottets betänkande fogats två reservationer från Ny demokrati som gäller dels anslag till prisstöd till rennäringen, dels anslag till ersättningar för viltskador m.m. Jag vill rent övergripande säga att det ligger en del i det Bo G Jenevall säger. Man måste i varje fråga ta ställning och väga in det statsfinansiella läget. Det får inte bli slentrian i anslagsframställningar i dessa hänseenden eller i andra. Bo G Jenevall förordar även mindre detaljreglering och att man bör ställa krav på näringen att självt klara sina finanser med mindre anslag från statsmakternas sida. Nu får vi dock inte glömma att det råder utomordentligt speciella förhållanden i dessa områden. Det är arktiskt klimat och svåra förhållanden. Det är också angeläget att vi i framtiden har kvar rennäringen och den samiska kulturen. Det måste finnas ett ansvar för staten så att dessa värden inte går till spillo. Bo G Jenevall säger också att reservationerna och motionskraven egentligen är ett slag i luften. Ja, det är nog på det sättet. Det är helt uppenbart. Att ge sig på anslagen och skriva ner dem med ett visst antal miljoner kronor kan vara bra ur vissa synpunkter och se bra ut i besparingstider. Men eftersom det är förslagsanslag är det avgörande ju inte detta, utan det är de regler som styr utbetalningen av dessa anslag och detta stöd. Det man borde ha gjort om man velat nå de resultat som Bo G Jenevall efterlyser hade varit att förändra och sänka ersättningnivåerna per kilo renkött och även ändra andra regler som styr ersättningen för skadade renar och viltskador. Men sådana förslag fanns det faktiskt inte i motionerna och heller inte i reservationerna. Därför är det mycket svårt för utskottet att kunna ta ställning till detta. Utfallen av dessa båda anslag blir vad de blir med de regler som är antagna. Därför kan man inte göra mycket åt det. Det är möjligt och ganska troligt att anslagen inte till fullo kommer att utnyttjas, och det är att hälsa med tillfredsställelse. Då har vi uppnått ett visst syfte. Men det går inte bara att rakt av säga att vi nu skall ta bort ett antal miljoner kronor utan att ändra de underliggande reglerande bestämmelserna för detta. Herr talman! Jag yrkar därför bifall till utskottets hemställan med undantag av de två reservationer som jag yrkar avslag på.
Herr talman! Vi är alltså överens om att man bör ställa krav och att man skulle kunna minska anslagen på ett annat sätt genom ett sänkt kilopris. Då vill jag fråga Bertil Danielsson varför inte majoriteten i utskottet kunde vara med på att diskutera fram en styrande sänkning, skriva betänkandet litet tuffare och sända de rätta signalerna till näringen. Likadant hade utskottet kunnat tala om en kommande förändring av statsbidragen i form av ett bidrag till Sametinget.
Herr talman! Jag håller med Bo G Jenevall om att man i alla anslagssammanhang måste ställa krav och ifrågasätta om det är en rimlig nivå. Om man skall göra förändringar ställs det också krav på dem som vill förändra att det hela vilar på en säker och fast grund. Man måste veta vad man gör, vilka ingångsvärden man har och vilket resultatet blir. Det materialet förelåg inte. Det fanns inte möjlighet för utskottet att ta fram det i det här sammanhanget. Jag utgår ifrån att regeringen har den här frågan under observans. Nu har man ju en samtalspartner, nämligen sametinget, som kan göra att diskussionerna förs på det sättet och i den riktningen som vi är överens om att de skall föras. Jag tror att vi skall vara försiktiga när vi inte vet hur, på vilket sätt och till vilken nivå vi skall sänka dessa anslag. Riksdagen har ett ansvar för att de beslut vi fattar vilar på en så fast grund att vi kan stå för dem i varje läge.
Herr talman! Med anledning av vad Bertil Danielsson sade hoppas jag att vi kan förvänta oss en förändrad inställning från utskottet i den här frågan i framtiden. Jag tycker att utskottet borde ha haft underlag för att överväga det tidigare. Det är knappast en ny fråga. Den bör vara grundligt utredd vid det här laget. Den är relativt ny för mig eftersom jag är ny i utskottet. Vi hoppas att vi kan få samförstånd på den här punkten i framtiden. Samtidigt vill jag passa på att yrka bifall till våra två reservationer i betänkandet.
Herr talman! Bo G Jenevall tycker att det borde ha funnits underlag för utskottet att ta ställning i det här hänseendet. Då kan man ställa en motfråga. Här finns det nu ett parti som har den här ambitionen att direkt och snabb göra den här nerdragningen. Hur kommer det sig då att man inte hade några förslag när det gäller nivåerna på ersättningen per kilo renkött? Det är ju där knuten ligger. Men det förelåg inga förslag. Den bristen får nog motionärerna ta på sig. Utskottet har inte något ansvar i det hänseendet.

Herr talman! Det här var en snabb scenväxling. Jag hade alldeles nyss en replikväxling med Bo G Jenevall, som tyckte att vi sparade för litet. Nu anför Sigrid Bolkéus synpunkter som innebär att vi spenderar för litet pengar. Utskottet är -- det vill jag poängtera -- i de här hänseendena enigt. Det fanns motioner om det här, men vi enades samfällt om att detta inte var möjligt att tillgodose. Det finns många angelägna uppgifter och områden i vårt samhälle, som man skulle vilja hjälpa och stödja, men det är inte alltid möjligt att göra det. Det måste göras avvägningar. Man måste prioritera och bedöma vad som är möjligt och rimligt. Det utgår ersättning för de här skadorna till dem som har exempelvis rennäring eller visst yrkesfiske som näringsform, men för jakt är det enligt utskottsmajoritetens mening inte möjligt att göra dessa ersättningar eller att tillgodose motionärernas önskemål. Det är en kostnadsfråga. Den kan kanske synas betydelselös ur såväl den enskildes som statens synvinkel, men det är ändå en markering av att vi måste skilja ut det som är angelägnast att stödja. Jag vill sedan ställa en motfråga till Sigrid Bolkéus med anledning av hennes fråga om vem som eventuellt skulle vara med och betala de här kostnaderna och forskningsinsatserna. I motionen såväl som i anförandet säger Sigrid Bolkéus att kärnkraftsindustrin skall vara med och betala för kostnaderna av det radioaktiva nedfallet. Då är min fråga: Vilken kärnkraftsindustri? Det nämns inte. Är det den svenska kärnkraftsindustrin, eller är det dåvarande sovjetiska kärnkraftsindustrin? Det var ju från Sovjet som nedfallet kom. Det är inget svenskt kärnkraftverk som har förorsakat nedfallen. Det skulle vara ungefär lika rimligt som att Volvo och Saab skulle ersätta människor som skadas av en importerad bil.

Herr talman! Det skulle alltså vara diplomatiska förvecklingar som avhåller Sverige från att kräva det här stödet. I stället ger man sig på de svenska kärnkraftverken, som ingenting har släppt ut, för att det kanske skulle vara lättare att klämma fram pengarna där. Jag delar inte den uppfattningen och det synsättet. Sigrid Bolkéus säger också att det här är en nationell angelägenhet och att forskningen måste få resurser. Ja, självfallet. Det pågår också forskning. Jag sitter själv i SKI:s styrelse. Där anslås 50--60 miljoner kronor årligen för forskning kring kärnkraftssäkerheten i Sverige. Det finns också andra betydande forskningsinsatser. Det finns internationellt samarbete kring arbetet med att höja säkerheten för kärnkraftsindustrin i Sverige och i andra länder. Huruvida forskningen kring cesiumhalten i vilt skulle ha avgörande betydelse undandrar sig min bedömning, men jag har inte stött på de här synpunkterna i något sammanhang när jag har tagit del av önskemål kring forskningsområden rörande kärnkraftssäkerheten.

Herr talman! Det här ärendet handlar om byggforskning, det handlar om fonden för fukt och mögelskador, och det handlar om åtgärder mot radon i bostäder. Låt mig först konstatera att vi är överens om fonden för fukt och mögelskador. När det gäller byggforskningen finns det anledning att poängtera den oro som vi känner. Vi hade en utfrågning i bostadsutskottet med representanter från byggforskningen och departementet, och vi kan konstatera att det är oroligt på den här sidan. Byggforskningen, som spelar en sådan viktig roll för att vi skall få bra, sunda bostäder och en bra framtid på det här området, har tydligen akut brist på medel och har därför problem att fullfölja de åtaganden man har. Därför utgår jag ifrån att regeringen ser till att detta fungerar i framtiden, eftersom byggforskningen är en så viktig del av den framtida bostadsförsörjningen. Om regeringen inte gör det kommer vi naturligtvis att följa upp detta. När det gäller den tredje delen, om radon i bostäder, finns det anledning att uttrycka en stor oro. Numera är det Näringsdepartementet som håller i den frågan. Vi har ju ingen samlad bild över bostadspolitiken i Sverige, utan den är splittrad på en mängd departement. Näringsdepartementet har sin inställning till radonproblemet. Det är det ett stort problem, i alla fall för oss i bostadsutskottet, och då inbegriper jag även utskottsmajoriteten. Varje år drabbas flera hundra människor av lungcancer som en följd av radonproblemen i våra bostäder. Jag menar naturligtvis inte att Näringsdepartementet bär skulden för detta. Men vi kan fundera över det som står i regeringspropositionen om att orsaken till att man inte har vidtagit de åtgärder som behövs på området kan vara att fastighetsägarna ser att marknadsvärdena sjunker. Vidare konstaterar Näringsdepartementet i propositionen att det är fastighetsägarnas eget ansvar att se till att problemen blir lösta. Detta har gjort oss socialdemokrater oroade. För om man lägger över allt ansvar på fastighetsägarna och menar att samhället inte skall bry sig om detta, oroar vi oss alltså för att ingenting kommer att ske på den här fronten. Nu har jag förstått att utskottsmajoriteten har förhoppningar på regeringen. Det ingår väl i det politiska spelet: Tillhör man regeringspartierna tror man kanske på dem och på vad de har att komma med framöver. Jag kanske kan ställa en fråga till Agne Hansson. Anser Agne Hansson i likhet med näringsministern att det är fastighetsägarnas uppgift att klara av detta och att samhället i princip inte skall bry sig om problemet? Vi menar att det krävs snabba åtgärder, inte minst mot bakgrund av att hundratals fall av lungcancer uppkommer genom att vi har detta problem i våra bostäder. Vi har i vår reservation föreslagit att man snabbt skall komma med förslag som syftar till att undanröja problemen. Därför yrkar jag bifall till den socialdemokratiska reservationen till det här betänkandet.

Herr talman! Lennart Nilsson var oroad för en del saker -- ja, för det mesta i dessa sammanhang. En sak var den akuta bristen på medel till byggforskningen.

Jag förstår att Lennart Nilsson är oroad. Orsakerna till att detta är ett problem är försyndelser som ligger långt tillbaka i tiden. Men det innebär inte annat än att de ändå skall lösas på ett vettigt sätt. Jag vill omedelbart svara på den fråga som Lennart Nilsson riktade till mig om radon. Svaret kan man finna direkt i betänkandets behandling av ärendet och i den behandling som utskottet, riksdagen och regeringen nu har gett ROT-åtgärderna. Man har ökat insatserna för att sanera radonproblemen betydligt. Det innebär att vi inte anser att detta enbart är en uppgift för fastighetsägarna. I radonfrågan finns det olika uppfattningar i utskottet. Lennart Nilsson har redogjort för socialdemokraternas uppfattning så till vida att han uttryckt oro för det här problemet. Men han har egentligen inte sagt vad den socialdemokratiska reservationen innebär. Den innehåller nämligen ett förslag om att slopa bidraget för sanering av radon och i stället införa ett regelverk och öka informationen om åtgärder mot radon. På så sätt skall man tvinga fram en sanering. I budgetpropositionen redovisas de skilda uppfattningar som finns hos två här aktuella myndigheter. Boverket förordar å sin sida den linje som socialdemokraterna föredrar att välja i detta sammanhang. Strålskyddsinstitutet som är den andra myndigheten förordar ett effektivare stöd. Regeringen har valt den senare linjen. Utskottsmajoriteten finner det inte särskilt effektivt att ta bort statligt stöd för att uppnå ökad effekt i saneringsarbetet mot radon. Emellertid är utskottsbetänkandet delvis överspelat i nuvarande stund, eftersom det beslut om ROT-åtgärder som riksdagen fattade för två veckor sedan har tagit över. I det verkställighetsbeslut som riksdagen förhoppningsvis fattar i morgon ökas insatserna mot radon kraftigt. Anslaget ökas med 20 miljoner och fördubblas därmed. Det uppgår till sammanlagt 40 miljoner kronor innevarande budgetår. Bidragsreglerna förbättras så att bidraget till radonsanering i egnahem utgår med ett maximibelopp per bostad på 25 000 kr. Tidigare bidragsregler gav maximalt Dessutom beviljas Boverket ett informationsanslag på 100 000 kr. Medlen får även användas till att täcka kostnaderna för att mäta radonnivån i egnahem. Till detta kommer att radonsanering ingår i stödåtgärderna såväl för kommunala lokaler som för flerfamiljshus. Därmed kommer den största satsningen någonsin att göras för att få bort radonproblemet i bostäder och lokaler. Åtgärderna är välkomna. Radon är ett allvarligt problem i bostäder och lokaler, precis som Lennart Nilsson sade. Uppenbart är att radonförekomsten i bostäder medverkar till en inomhusmiljö där de boende kan ta skada. Radonets cancerframkallande effekt är ju belagd. Men med den satsning som nu görs kan den största enskilda hälsorisken i våra bostäder undanröjas, förutsatt att radonhusen upptäcks. Det är ett av problemen. Upptäckten av radonhus kan inte tvingas fram annat än av de boende. Men med ett betydligt förbättrat stöd bör nu radonhusen kunna upptäckas och åtgärdas. Jag tror inte att man kan uppnå detta genom tvingande regelverk. åtgärderna uppfyller inte bara det krav på informationsinsatser som finns i Lennart Nilssons och socialdemokraternas reservation utan går betydligt längre i effektiviseringen och förbättringen av stimulansåtgärderna för radonsanering. Det är alltså inte fråga om att avveckla stödet, som reservanterna vill göra, utan om en klar effektivisering och förbättring av stödet. Med det anförda ber jag att få yrka bifall till betänkandets hemställan i dess helhet.
Herr talman! I likhet med Agne Hansson tycker jag att det är bra att man nu äntligen har kommit till skott och sätter sprätt på medlen, som AMS krävde förra året, för att komma till rätta med bl.a. dessa problem. Såvitt jag kan förstå bygger dessa förslag i stor utsträckning på att vi socialdemokrater har krävt åtgärder för att utveckla ROT-programmet. I budgetpropositionen visades det ju ingen större entusiasm för det. Jag kan bara konstatera att det är bra att detta nu sker och att man får möjlighet att lösa dessa problem. Vår reservation handlar också om att detta skall kombineras med de åtgärder som vi har föreslagit i våra motioner till bl.a. bostadsutskottet. De handlar om ett ROT-program. En kombination av dessa åtgärder är viktig. Vi borde naturligtvis ha kunnat komma överens i utskottet, men med tanke på att Näringsdepartementet inte vill att samhället över huvud taget skall bry sig om någonting har vi varit misstänksamma. Jag tror nog att Agne Hansson och jag skulle kunna komma överens, men av naturliga skäl är vi misstänksamma mot det moderatstyrda Näringsdepartementet.
Herr talman! Det är i sak ingen större skillnad mellan våra åsikter, även om man också inbegriper resonemangen kring ROT-åtgärderna. Det är dock litet svårt att förstå Lennart Nilssons oro och misstänksamhet gentemot Näringsdepartementet. Jag har ingen anledning att hålla ett längre försvarstal för departementet, men utgångspunkten för Lennart Nilssons kritik är ju att departementet inte bryr sig om att effektivisera stödet utan hänskjuter det till fastighetsägarna själva. Det är precis samma linje som finns i den socialdemokratiska motionen och reservationen. Socialdemokraterna ville ta bort stödet. Nu är Lennart Nilsson helt plötsligt tillfredsställd med att man har fått fram ett ROT-program som förbättrar stödet. Det har jag naturligtvis ingenting emot. Vi är ense om det. Det är nödvändigt att man har detta stöd, att man förbättrar det och att samhället medverkar till att fastighetsägarna sanerar sina fastigheter från radon. Detta har vi nu lyckats med. Det är ett krav som vi i Centern har drivit sedan många år tillbaka. Vi drev det mycket intensivt under den förra valperioden, när Socialdemokraterna satt i regeringsställning, men vi fick inte gehör för en effektivare radonsanering vid det tillfället. Nu tycks vi i sak vara överens om att det är bra att detta ROT-program har kommit till stånd med effektiva åtgärder i radonbidragsreglerna. Därför finns det ingen anledning att vare sig rikta kritik eller vara misstänksam mot någon. Om detta program kan genomföras har vi löst ett svårt problem som vi länge har dragits med i bostadssektorn. Det är en framgång.
Herr talman! När detta ärende behandlades i bostadsutskottet var de åtgärder som har framtvingats av riksdagen när det gäller ROT Det är enkelt att konstatera att utskottsmajoriteten tycker att detta arbete skall överlåtas till regeringen, eftersom det har bildats en arbetsgrupp. Samtidigt skrivs det att det är fastighetsägarna, myndigheter och andra som skall sköta detta. Då får man intryck av att man, oavsett om det inrättas en arbetsgrupp eller inte, över huvud taget inte skall bry sig om det. Vi är av den uppfattningen att man måste föreslå åtgärder om riksdagen skall fatta beslut om olika styrmedel -- detta med utgångspunkt i att det handlar om att människor varje år drabbas av lungcancer. Jag håller med Agne Hansson om att det är bra att det äntligen kommer förslag på detta område med utgångspunkt i de medel som arbetsmarknadsutskottet tvingade fram. Det är bra, men jag hoppas att Agne Hansson förstår att jag, med utgångspunkt i texterna i budgetpropositionen, inte tycker att det finns någon större anledning att lita på att det sker någonting speciellt i det där departementet.

Herr talman! Jag förstår inte vad Lennart Nilsson tolkar in i utskottets text. Han har tydligen fastnat på någon skrivning i budgetpropositionen. Vi har i utskottet inte sagt att detta är fastighetsägarnas ensak och att vi struntar i det. Tvärtom har vi just valt Strålskyddsinstitutets väg för att lösa detta problem. Två myndigheter har haft olika uppfattningar. Socialdemokraterna har valt Boverkets väg, dvs. att ytterligare reglera och att lägga ner stödet. Regeringen och majoriteten har valt Strålskyddsinstitutets väg, som innebär att stödet behålls och nu effektiviseras och ökas. Detta räcker som bevis för att vi alla har tagit det här på allvar. Jag hoppas och tror nu att det skall bli en bra lösning av radonproblemen för alla som har drabbats av dem. Även Lennart Nilsson är tydligen överens med oss. Han vidhåller inte längre linjen att stödet skall läggas ner.

Herr talman! Socialförsäkringsutskottets betänkande behandlar mottagande av asylsökande. Det handlar om arbete och sysselsättning för asylsökande. Det handlar också om dagbidrag, bostadsersättning, hälso och sjukvård och tillfälliga uppehållstillstånd. Det är med andra ord en diverseproposition vi har att behandla här i kammaren. I dag går mottagandet av asylsökande till så att den asylsökande först kommer till en utredningssluss. Syftet med utredningsslussar var och är att utredningen skall ske så snabbt som möjligt och att den asylsökande skall finnas tillgänglig under utredningstiden för att undvika långa handläggningstider. Därefter får den asylsökande komma till en förläggning och där vänta på beslut och en eventuell kommunplats. Den förläggningsverksamhet som Invandrarverket bedriver omfattar utredningsslussar och förläggningar, både fasta och tillfälliga beroende på antalet asylsökande. En del förläggningar drivs på entreprenad av organisationer och andra av kommuner, men de flesta drivs i Invandrarverkets regi. De asylsökande skall självfallet ha en värdig behandling under sin väntetid. Men hur man än försöker ordna olika saker måste det primära och viktigaste vara de korta handläggningstiderna. Nu anser regeringen att om de asylsökande, i större utsträckning än vad som nu gäller, själva ordnar sin bostad kommer kostnaderna för mottagandet att minska. Eget boende skulle också, enligt regeringen, ge den asylsökande ökade möjligheter till ett mera aktivt liv och innebära en minskad social isolering under väntetiden. För att stimulera den asylsökande att skaffa egen bostad skall bostadsersättning utgå med 500 kr per månad för ensamhushåll och 1 000 kr för familjer. Invandrarverket skall ändå vara skyldigt att hålla plats på förläggning om det egna boendet misslyckas. Ibland kan man i debatten få den uppfattningen att de flesta förläggningar består av baracker utplacerade någonstans i skogen. Folkpartister talar gärna om våra ''flyktingläger''. I själva verket är de allra flesta förläggningar inrymda i våra vanliga bostadsområden där de asylsökande bor i vanliga lägenheter och har eget hushåll. Regeringen är tydligen medveten om att förslaget kan medföra förlängda handläggningstider. Därför föreslår regeringen att dagersättningen skall kunna reduceras om någon håller sig undan och på så sätt fördröjer eller försvårar utredningen. Utskottet vill att regeringen noga skall följa utvecklingen av det egna boendet -- särskilt när det gäller effekterna på handläggningstiderna -- och komma med förslag till åtgärder om det egna boendet får negativa konsekvenser. I propositionen föreslås också att alla förläggningarna skall vara öppna för entreprenad. Vi socialdemokrater motsätter oss inte entreprenader, men vi anser ändå att det bör finnas en grundorganisation med utredningsslussar och ett antal fasta förläggningar. Vi anser att det är viktigt med flexibilitet i förläggningsverksamheten. Det går inte att börja förhandla med entreprenörer vid en stor inströmning av asylsökande och vid ett stort akut behov av platser. Då blir det åter uthyrarnas marknad och de som bestämmer priset. Det är också viktigt att Invandrarverket formulerar grundprinciperna för vad en entreprenad skall innehålla och även formulerar konkreta och mätbara mål för kostnad och kvalitet när det gäller verksamheten. Regeringen anser att det räcker med att skriva in en skyldighet för personalen att iaktta tystnadsplikt i de privata entreprenörsavtalen. Vi anser att regeringen tagit väl lätt på tystnadsplikten. Det ansåg resten av utskottet också. Därför gör man ett tillkännagivande att regeringen snarast bör återkomma till riksdagen med ett förslag till lagreglering. Sedan juli 1992 finns det möjlighet för en asylsökande att få arbetstillstånd, om Invandrarverket gör bedömningen att beslut inte kommer att fattas inom fyra månader från det ansökan lämnats in. Det här medför ökad byråkrati, onödiga kostnader och merarbete för personalen. Invandrarverket har i sin budgetframställning för 1994/95 angett att det går åt sex årsarbetare för att hantera undantagen från arbetstillstånden, och det är bara 50 stycken som lyckats få arbete. Vi vill vända på det hela och säger att om den asylsökande har varit på förläggningen i fyra månader och får ett erbjudande om arbete, skall arbetstillstånd medges. Följer man vårt och Invandrarverkets förslag, skulle det ge en besparing på 1,5 miljoner kronor. Utskottet skriver därför i sitt betänkande, bl.a. med anledning av vår motion, att regeringen skall finna en bättre lösning i arbetstillståndsfrågan än vad som finns i dag. Herr talman! I propositionen föreslås att målsättningen skall vara att alla asylsökande skall arbeta eller delta i någon form av organiserad verksamhet under 40 timmar per vecka. Det är viktigt att det finns meningsfull verksamhet på förläggningar för vuxna, men särskilt viktigt är det att ungdomar mellan 16 och 18 år har något vettigt att göra, och det är oerhört viktigt att man inom den organiserade verksamheten ordnar med studier för ungdomarna. Det som i första hand kan komma i fråga när det gäller meningsfull sysselsättning är det som sker inom förläggningsområdet. Men om sysselsättningen skall gälla 40 timmar i veckan, räcker verksamheten inom området inte till, utan man behöver finna sysselsättning även utanför. I propositionen sägs att det är i första hand Invandrarverket som skall ordna sysselsättning och teckna avtal med uppdragsgivaren, men om driften lagts ut på entreprenad, kan entreprenören träffa avtal om sysselsättning. Någon ersättning skall den asylsökande inte ha, och i princip bör det vara fråga om verksamhet som annars inte skulle bli utförd, sägs det i propositionen. För att underlätta möjligheterna vill regeringen inte att asylsökande skall betraktas som arbetstagare i arbetsrättslig mening. Någon formell skyldighet att samråda med länsarbetsnämnd och berörd facklig organisation anser regeringen inte behöver finnas. Det här kan vi socialdemokrater inte acceptera. Vi anser att det är orimligt att vissa delar av den arbetsrättsliga lagstiftningen inte skall gälla för asylsökande. Det kan ju leda till att asylsökande blir en andra klassens arbetskraft. Vi anser också att det är Invandrarverket och inte några privata entreprenörer som skall teckna avtal om sysselsättning. Eftersom staten har huvudansvaret för mottagningen av asylsökande, måste staten via Invandrarverket även här ta sitt ansvar. Dessutom tycker vi att för att undvika att onödiga problem och konflikter uppstår, skall Invandrarverket samråda med Länsarbetsnämnden och berörd facklig organisation. Regeringen föreslår att dagbidraget skall kunna sättas ner för personer över 18 år som utan giltigt skäl vägrar delta i organiserad verksamhet, och jag delar den uppfattningen. Ett förbiseende från regeringens sida måste ha varit att man inte tänkt på att de ungdomar mellan 16 och 18 år som bor i s.k. ungdomsboende har dagbidrag som vuxna. Vi föreslår nu i vår motion att dagersättningen skall kunna sänkas, om någon av dessa ungdomar systematiskt undandrar sig organiserad verksamhet. Så blev också utskottets beslut. Herr talman! Ett enigt utskott har tidigare, med anledning av situationen i f.d. Jugoslavien, uttalat sig för möjligheten att ge temporärt uppehållstillstånd. I propositionen föreslår regeringen att tidsbegränsade uppehållstillstånd bör användas främst då människor flyr undan konflikter och kriser som bedöms ha kortare varaktighet. Det kan enligt propositionen också vara fråga om naturkatastrof eller en ekologisk katastrof. Regeringen anser att det första tillståndet borde ges på sex månader och sedan eventuellt ytterligare sex månader, alltså sammanlagt ett år. I vår socialdemokratiska motion anser vi att den som flyr undan väpnade konflikter också skall kunna få tillfälligt uppehållstillstånd. I utskottet enades vi om att väpnade konflikter inryms i förslaget i propositionen, men vi anser också att tillfälliga uppehållstillstånd kräver ett genomarbetat återvändandeprogram. Utskottet är av den uppfattningen att de förändringar som regeringen nu föreslår får ses som en form av beredskapslagstiftning i avvaktan på ett slutligt förslag från Invandrar och flyktingkommittén, som nu behandlar den frågan. I ett försök att komma till rätta med de alltför många nya ansökningar som lämnas in efter avslag hos Utlänningsnämnden föreslår regeringen skärpta kriterier för ny ansökan. Vi delar regeringens uppfattning att avgörandet i de här frågorna skall flyttas över från Invandrarverket till Utlänningsnämnden. Vi delar också uppfattningen om en begränsning av rättshjälpen. Men förslaget till skärpning av kriterierna för bifall kan vi inte ställa oss bakom. Nuvarande bestämmelser om ny ansökan skall fortfarande gälla, och så blev utskottets beslut. Herr talman! Härmed vill jag yrka bifall till vår reservation nr 2 och i övrigt bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Till att börja med vill jag yrka bifall till våra reservationer 1, 5, 6 och 7, vilket på intet sätt förringar eller nedsätter värdet på de andra reservationer som vi har. När man läser propositionen angående det egna boendet för asylsökande, måste man ställa sig mycket undrande till utskottets beslut. Har utskottet verkligen tagit ställning utifrån sakunderlag eller har möjligen politiska påtryckningar legat till grund, dvs. politik först -- sunt förnuft och sakfrågor i andra hand? De mest berörda remissinstanserna är negativa eller tveksamma till förslaget. Nämnas kan Invandrarverket. Jag pratar alltså nu om det egna boendet. Även frivilligorganisationerna och Svenska kyrkan har invändningar. Vissa andra instanser -- inte nämnda vid namn -- uppmärksammar regeringen på att vikten av ansvarsförhållandet mellan vistelsekommun och förläggning måste klargöras och föreslår samtidigt att den asylsökande alltid administrativt bör tillhöra en och samma förläggning. De instanser som är positiva omnämns inte vid namn utan som ''flertalet remissinstanser'', vilka sägs vara ''positivt inställda till regeringens förslag och anser det rimligt både av humanitära och ekonomiska skäl''. Förslaget är alltså nedgjort av de tunga remissinstanserna. Det har regering och utskott inte tagit till sig. Politiken skall gå före! De tunga remissinstanserna stöder Ny demokratis reservation nr 1 och vår åsikt att den asylsökande inte skall ha rätt att bo utanför förläggningen. Detta boende försvårar asylutredningen. En framtida eventuell avvisning kan försvåras. Staten kan lägga över ansvaret på kommunerna, vilket innebär otydliga ansvarsförhållanden, m.m. Jag kommer så in på frågan om det ekonomiska biståndet. Utredningen om mottagande av asylsökande och flyktingar har föreslagit att nuvarande dagbidrag skall ersättas av lån. Eftersom vi anser att asylbeslut skall fattas snabbt, inom en tremånadersperiod, saknas skäl att ersätta dagbidrag med lån. Vi delar regeringens uppfattning att ett lånesystem för just denna grupp skulle bli administrativt krångligt och förhållandevis dyrt. Det är inte rimligt att återkräva belopp för en kortvarig vistelse på förläggning eller att införa krångliga avskrivningsregler för utbetalade lån. Nivån på dagersättningen anser vi bör reduceras kraftigt. Vi delar regeringens uppfattning att asylsökande under utredningstiden bör ges en lägre ekonomisk standard än vad som tillkommer den som är stadigvarande bosatt i landet. Vi föreslår att sådan dagersättning som inkluderar egen mathållning slopas och att Invandrarverket i stället erbjuder heltidsboende inom förläggning. Dagersättningen, som alltså inte skall användas för mathållning, bör sänkas till 15 kr per dag för ensamstående, 10 kr per dag för sammanboende samt 5 kr per dag för barn. För den som utan giltigt skäl vägrar att delta i aviserad sysselsättning eller undervisning eller som försvårar sin asylutredning bör dagersättningen helt dras in. Detta har föreslagits i lagrådsremissen, och vi delar den uppfattning som där framförs. Eftersom vi föreslår helpensionsboende under utredningstiden inträffar inte några komplikationer med matersättning. Vi anser att Invandrarverket även i framtiden skall besluta om och betala ut det ekonomiska biståndet till asylsökande. Vi avvisar de tankar som framförs i propositionen om att CSN i framtiden skall komma att svara för utbetalning av ekonomiskt bistånd till asylsökande. Herr talman! Utan att gå närmare in på våra övriga reservationer kan man märkligt nog konstatera att de remissinstanser som är mest berörda av de asylsökande är mest kritiska till propositionen. Detta inkluderar även betänkandet, som enligt de politiska spelreglerna blir en spegelbild av regeringens förslag. Det blir väl med detta ärende som med många andra när det gäller flyktingpolitiken -- verkligheten kommer med tiden åter att visa att vi hade rätt.

Herr talman! Jag vill innan jag går in på Vänsterpartiets meningsyttring säga några ord om betänkandet i stort. Dagens betänkande innehåller en rad förslag till åtgärder som ger intrycket att asylsökande är svårhanterliga individer, som man måste ha en rad av instrument för att vid behov genom bestraffning kunna hantera. Vi ställer oss dock positiva till de förslag som syftar till att ge människor större möjligheter att ta ansvar för sin egen situation. Så till Vänsterpartiets meningsyttring. Vänsterpartiet anser att det är principiellt tveksamt att samma myndighet som skall pröva och avgöra en persons asylansökan också skall ansvara för personens välbefinnande under den tid som vederbörande väntar på besked. Även om staten har betalningsansvaret anser vi att det är ute i de enskilda kommunerna som man har kunskapen om vilka resurser som finns i just den kommun som den asylsökande vistas i. Det gäller resurser i form av frivilligorganisationer och föreningar, överblick vad gäller meningsfull sysselsättning i just den kommunen samt möjligheter att mobilisera frivilligt engagemang och medansvar hos kommuninnevånare. Vi anser kommuninnevånarnas möjligheter till insyn i och påverkan på verksamheten vara mycket viktiga, inte minst i arbetet för att minska främlingsfientlighet och rasism.

Mom. 7 gäller delgivning av beslut. Vi motsätter oss att entreprenör som driver en förläggning också skall sköta delgivningen av asylbeslutet till den asylsökande. Vi tycker att detta skall skötas av tillståndsmyndigheten. Vad gäller mom. 12, som handlar om rätten att arbeta under prövningstiden, har vi ungefär samma krav som socialdemokraterna. Det enda som skiljer oss åt är att vi inte har motsatt oss att entreprenören tecknar avtal om asylsökandes sysselsättning. För att spara tid i kammaren kommer vi här dock att rösta för socialdemokraternas reservation. Mom. 18 avser nivån på dagersättningen. Vi tycker att man även i fortsättningen skall ha en knytning till socialbidragen, även om ersättningen utgår med ett lägre procentuellt belopp. Under mom. 19 föreslås att dagersättningen skall användas som medel för bestraffning. Vi tycker inte att det vare sig i propositionen eller i utskottsbetänkandet har redovisats att det finns behov av sådana åtgärder. Mom. 23 avser nivån på patientavgifter till läkare och för medicin. Jag vill bara påpeka att det förslag som lagts fram innebär att avgiften för ett läkarbesök plus medicin motsvarar ett och ett halvt dagbidrag. Detta är i dag 71 kr dag för makar. Läkarbesök och medicin föreslås tillsammans kosta minst 100 kr. Dagbidraget är ju för närvarande inte större än att det räcker till mat och det allra nödvändigaste. För en person som lever på en förläggning där mat ingår kostar ett läkarbesök med medicin mer än fyra dagars dagersättning. Med tanke på den redan slimmade dagersättning som utgår tycker vi att avgiften för läkarbesök och medicin måste stå i bättre relation till de medel som den asylsökande förfogar över. Till frågorna om återvandring och tortyrskador blir det tillfälle att komma tillbaka senare i kammaren. Vi arbetar i det första fallet i utskottet med ett förslag till betänkande. Vi förväntar oss i det andra fallet från Vänsterpartiet att det kommer en proposition som skall gälla behandling av tortyrskadade. Jag vill bara säga att vi är mycket glada över att höra att utredningen härom nu skall resultera i förslag. Herr talman! Jag vill avsluta med några ord om mom. 32, rättshjälpen. Utskottet tror att antalet nya ansökningar skall minska, om man begränsar rättshjälpen vid förnyad ansökan. Vår uppfattning är dels att antalet nya ansökningar kommer att öka, dels att dessa kommer att bli av mycket skiftande kvalitet. Juristen är i dag den som kan övertyga den asylsökande om att det inte finns några nya skäl som skulle förändra verkets beslut. Det som händer i framtiden är förmodligen att man med hjälp av bekanta eller andra som arbetar med flyktingar kommer att överklaga besluten i sina ärenden. Vi anser också att detta kan medföra att fler människor kommer att gömma sig. Jag yrkar bifall till Vänsterpartiets meningsyttring vad avser mom. 1, 4, 18, 23 och 32. Vi kommer under mom. 12 att rösta för socialdemokraternas reservation.

Herr talman! Socialförsäkringsutskottet betänkande nr 11 innehåller flera frågor som rör vårt mottagande av asylsökande. Det har flera talare noterat. Få samhällsverksamheter har någonsin varit så utsatta för stora omvälvningar och påfrestningar som vårt flyktingmottagande har varit under de senaste åren. Antalet asylsökande har varierat kraftigt mellan åren. Det har i sin tur påverkat såväl mottagandets organisation som dess innehåll och inte minst dess kostnader. Som framgår av vårt betänkande fanns det vid ingången av innevarande budgetår över 90 000 asylsökande och flyktingar i Invandrarverkets förläggningssystem. Prognosen tyder på att antalet personer, i slutet av det budgetår som nu behandlas, skall vara nere på 10 000. Förutsättningen för detta är naturligtvis att en ny stor grupp asylsökande inte anländer till våra gränser under det år som kommer. Detta visar kanske på svårigheterna i att planera och organisera denna verksamhet. Det svänger väldigt när det gäller både tiden och omfattningen. Under de senaste åren har det riktats en hel del kritik både mot Statens invandrarverk och mot mottagningsverksamheten. Jag tänker inte gå in på detaljerna i den kritiken, men jag kan konstatera att en del kritiska synpunkter har varit berättigade men att det också har funnits en hel del kritik som har varit obefogad. I det stora hela måste det dock konstateras att man har klarat sina uppgifter på ett bra sätt, med tanke på den stora anspänning som har varit under de senaste åren. Detta konstaterar också regeringen i sin proposition. Herr talman! Regeringens förslag till ny organisation och riktlinjer för flyktingmottagandet innebär en vidareutveckling av vårt mottagande. Förslaget är baserat på de erfarenheter som vi har fått under de senaste årens verksamhet. I allt väsentligt ställer sig en bred utskottsmajoritet bakom regeringens förslag. Huvudpunkten i förslaget är att Statens invandrarverk även fortsättningsvis skall vara huvudman för flyktingmottagandet och att verksamheten skall vara så flexibel som möjligt. För att uppnå ökad effektivitet och minskade kostnader skall verksamheten omfattas av ett anbuds och konkurrensförfarande. Det gör att den del av verksamheten som drivs på entreprenad ökar. För att stimulera fler asylsökande till att ordna ett eget boende öppnas det möjligheter för dem att få hyresersättning om de önskar bo hos släktingar eller bo på något annat sätt. Vi har ju diskuterat principen om att de skall ta ett ökat ansvar för sina egna liv i Sverige. I förslaget vidareutvecklas den meningsfulla verksamhet som i dag finns på förläggningarna för de asylsökande. Verksamheten skall utökas tidsmässigt, och de asylsökande blir också skyldiga att delta i verksamheten. Man har pekat på deltagande i svenskundervisning och verksamhet som innebär orientering om förhållandena i det svenska samhället. Det gäller deltagande i det gemensamma arbetet på förläggningarna, och det gäller deltagande i verksamheter utanför förläggningarna. Den sista punkten har framkallat en del synpunkter. Det finns också en reservation när det gäller formerna för hur denna verksamhet skall bedrivas. Socialdemokraterna har i sin reservation pekat på att det skall vara ett obligatoriskt samrådsförfarande med länsarbetsnämnder och fackliga organisationer. Vi har från majoritetens sida samma uppfattning som regeringen. Om detta skall fungera får man inte kringgärda verksamheten med alltför många tekniska och andra komplicerade regler som gör att verksamheten blir tungrodd och svårhanterlig. Då kommer man inte heller att nå speciellt många verksamheter utanför förläggningarna. Från regeringens sida har man mycket klart sagt att det är fråga om uppgifter som normalt inte utförs på marknadsmässiga villkor. Man har pekat ut vissa områden som är lämpliga för den här typen av uppgifter. Därmed tycker vi heller inte att de konfliktpunkter finns som har berörts av ett par talare när det gäller anknytning till den övriga arbetsmarknaden och den ordinarie verksamheten -- den som kan ske på vanliga marknadsmässiga villkor. Vi är på den punkten nöjda med regeringens avvägningar. Jag kan inte låta bli att något kommentera Ny demokratis reservation när det gäller förläggningsverksamhetens organisation. Ny demokrati förordar en återgång till ett system som innebär att det skall vara någon form av -- om jag har uppfattat det rätt -- enkla förläggningar med helpension. Där aktiveras inte precis den asylsökande utan passiviseras snarare. Argumentationen är litet märklig. Det är bara något år sedan en av Ny demokratis förgrundsgestalter, Bert Karlsson, åkte land och rike runt för att argumentera mot den nuvarande organisationen på Invandrarverkets förläggningar. Han sade att just det att människor trängdes ihop i förläggningar, att det inte fanns någon aktiv verksamhet osv., var fel. Nu pläderar Ny demokrati för en återgång till ett system som skulle innebära mer passivitet och en återgång till ett helpensionsboende. Samtidigt har det under en längre tid varit en utveckling mot att man skall lämna hotell och pensionatsvistelserna och gå in för att de asylsökande skall ta ett ökat ansvar för sig själva. Jag måste säga att jag har svårt att hänga med i Ny demokratis tankegångar på detta område. Därför yrkar jag avslag på Ny demokratis reservation på den här punkten. Från utskottets sida har vi gjort en del mindre justeringar -- Maud Björnemalm nämnde detta i sitt anförande -- när det gäller detaljer i regeringens förslag, t.ex. tystnadsplikten för de anställda som finns på entreprenörernas förläggningar. Vi har framfört önskemål till regeringen om att få till stånd en enklare hantering av arbetstillstånden. Vi har justerat åldersgränser så att de stämmer med hur verksamheten ser ut. Det är, som sagt, fråga om mindre justeringar. När det gäller helheten upplever jag det som att det finns en bred enighet här i riksdagen bakom huvudprinciperna för detta förslag. Det finns kanske anledning att också orda något om de andra två delarna, som handlar om tidsbegränsade uppehållstillstånd och ny ansökan. Utskottet uppfattar förslaget från regeringen om tidsbegränsade uppehållstillstånd som en tillfällig lösning i avvaktan på att den invandrarpolitiska utredningen blir färdig med sitt förslag. I direktiven ingår det att utredningen skall se över vår flyktingpolitik och vår utlänningslagstiftning i stort. Frågan om hur olika skyddsbehov skall hanteras när det gäller både permanenta och tillfälliga uppehållstillstånd ingår som en uppgift. Vi ser därför den lösning som regeringen nu har valt som en temporär lösning i avvaktan på att utredningen blir klar med sitt förslag och man kan göra en samlad helhetsbedömning av vilka skyddsanordningar som skall finnas för olika grupper. Det gäller kanske också de grupper som i dag faller utanför det traditionella asylbegreppet. Det handlar om miljöflyktingar samt om flyktingar i samband med svältkatastrofer och liknande katastrofer som kan inträffa i vår närhet. Utskottet har under avsnittet Ny ansökan valt att följa regeringens förslag när det gäller vem som skall ansvara för den förnyade ansökan, dvs. att Utlänningsnämnden skall ta över det ansvaret från Invandrarverket. Vi har däremot valt att inte följa regeringens förslag när det gäller kriterierna för hur en ny ansökan skall prövas. Bakgrunden till det är att det har uppstått en diskussion kring huruvuda de kriterier som regeringen har föreslagit skulle innebära en kraftig insnävning i möjligheterna att få sin sak prövad. Vi har utgått ifrån att regeringen själv har sagt att syftet med den förändrade organisationen och de förändrade kriterierna inte är att minska antalet ansökningar som bifalls utan att förhindra att man alltför många gånger upprepar sina ansökningar, att det blir en regel att man ansöker flera gånger. Utskottet har gjort en sammanvägning. Vi har valt att följa organisationsmodellen och behålla de gamla kriterierna. När det gäller rättshjälpen har vi valt att gå på regeringens förslag, dvs. att begränsa samhällets skyldighet att ge ekonomiskt stöd till rättshjälp när det gäller att lämna in ansökningar. Vi tror att vi har hittat en rimlig avvägning, med tanke på hur vi har uppfattat diskussionen, debatten och också regeringens ambitioner på detta område. Vi utgår självfallet ifrån att regeringen noga följer upp det här. Det är naturligtvis ytterst en avvägningsfråga hur mycket av kvalificerade resurser vi kan använda för behandling av ansökningar när vi en gång har kommit till ett slutgiltigt avgörande i utlänningsnämnden om hur många gånger man skall kunna föra upp sitt ärende på nytt. Vi tycker att den avvägning vi har gjort om hur man skall hantera den här ansökan är lämplig. Herr talman!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

Herr talman! Rune Backlund säger sig ha svårt att hänga med i Ny demokratis svängningar. Verkligheten är inte statisk, Rune Backlund. Den är ganska dynamisk. Man får inte köra fast sig i gamla fåror. Verkligheten och visionerna får inte springa ifrån en medan man sitter kvar i de gamla inkörda fårorna. Man måste hänga med. Vi har sagt -- jag framförde det även här -- att man inte skall bygga upp någon aktiv verksamhet. Man skall i stället satsa på att tiden på förläggningarna skall förkortas. Man skall sätta in resurser så att en asylsökande kan få ett beslut inom en period på tre månader. Vi menar att ärendebehandlingen måste effektiviseras.
Herr talman! Man kan fundera över vem det är som har fastnat i gamla hjulspår. Vi har lämnat den typ av förläggningsverksamhet som Ny demokrati pläderar för bakom oss. Vi har lämnat helpensionsboende i olika typer av förläggningar och gått över till ett eget boende där man får ta ett ökat ansvar för sin egen livshållning. Det är en nyhet och en utveckling av verksamheten. På den punkten upplever jag att det är Ny demokrati som har fastnat i gamla hjulspår. Det finns ingen motsättning mellan ett bra mottagande och korta handläggningstider. Jag tycker att det skall vara ett värdigt mottagande oavsett om vistelsen på förläggningen blir fjorton dagar eller tre månader. Jag tycker att det är lika viktigt i båda fallen. Det finns ingen tidsaspekt när man skall hantera människor. Vi skall ge dessa människor ett värdigt, bra och innehållsrikt mottagande oavsett om de kommer att få uppehållstillstånd för att stanna i Sverige eller om de skall återvända till sitt hemland. Tiden bör användas på ett så aktivt sätt som möjligt. Dessa människor befinner sig i en pressad situation. De behöver hjälp, stöd och aktivitet under den här perioden. Jag tycker därför att tidsaspekten inte spelar någon roll. Det är lika viktigt med aktivitet för den som stannar i Sverige i fjorton dagar, ett år eller kanske för resten av sitt liv.
Herr talman! Jag blev litet förbryllad när Rune Backlund klart och tydligt sade att tidsaspekten inte spelar någon roll för förläggningsverksamheten. Det spelar tydligen inte så stor roll för Rune Backlund och Centern om en människa får vänta i tre år. Det är tydligen ingen skillnad mellan två veckor, tre månader och tre år. Vi menar att det spelar en fruktansvärt stor roll. Det skall inte behöva ta så lång tid att fatta ett beslut. Det skall ta högst tre månader.
Herr talman! Jag vet att Arne Jansson brukar vara duktig på att försöka missuppfatta det man säger. Det gör han även denna gång. Jag sade att jag inte ser någon motsats mellan korta handläggningstider och ett värdigt mottagande. Det är skillnaden mot den uppfattning som Arne Jansson nu försöker pådyvla mig. Oavsett om en person skall vistas på en förläggning under kort eller lång tid skall mottagandet vara bra under den tid personen är på förläggningen. Det är detta jag tycker är viktigt. Det är i det fallet jag upplever att Ny demokrati har fallit tillbaka i gamla hjulspår. Om man inte klarar av de korta handläggningstider som Ny demokrati säger sig vilja uppnå, hur blir då livet för de människor som efter tre månader fortfarande måste bo i dessa förläggningar? Jag önskar naturligtvis lika väl som alla andra att handläggningstiderna inte skall bli så långa. De facto har vi fått leva med dessa handläggningstider. Vi har haft en kraftig ökning av antalet asylsökande. Det har medfört att mottagningsapparaten inte har klarat av att utreda ärendena i den takt som vi alla skulle ha önskat. Även i Ny demokratis system kan man råka ut för sådana toppar. Hur blir livet för människorna på Ny demokratis förläggningar?

Herr talman! I det aktuella betänkandet SfU11 föreslås flera förbättringar i mottagandet av asylsökande. Det gäller bl.a. sysselsättning under väntetiden. Under vissa förutsättningar skall man kunna arbeta, och man skall få större möjligheter att välja boende utanför förläggning genom viss hyresersättning. Asylsökande barn får i princip tillgång till samma hälso och sjukvård som barn bosatta i Sverige. Driften av förläggningar skall vara öppen för entreprenad. Propositionen föreslog en skärpning när det gäller kriterierna för bifall av ny ansökan. Det är mycket tillfredsställande att kds motionskrav om att 2. kap 5 § andra stycket som medger att ny ansökan om uppehållstillstånd får bifallas om ''det annars finns synnerliga skäl av humanitär art'' på det sätt begreppet beskrivs i specialmotiveringen till utlänningslagen har vunnit gehör även hos övriga regeringspartier. Det är därmed en mycket bred majoritet i utskottet för detta. Vi kristdemokrater befarar att den strama utformning begränsningen av rättshjälp vid ny ansökan har fått kan ge negativa konsekvenser. Den som har pengar kan alltid köpa rättshjälp. Måhända kommer antalet gömda asylsökande att öka i den gruppen som inte har råd att betala en advokat. Vi får följa utvecklingen här. Herr talman! För att flyktingmottagandet skall bli bra måste den kompetens och vilja att hjälpa som finns i samhället tas till vara. Frivilligorganisationerna utgör en stor resurs. Här kan rikskampanjen Kontaktnätet bli något riktigt bra. Vi svenskar behöver övervinna vår rädsla och släppa in det som till en början känns främmande. Vi behöver vidga våra cirklar och släppa in nya människor i våra nätverk. ''Tillsammans in i det svenska samhället'' är Kontaktnätets valspråk. Det är dock inte bara bosnier som behöver nätverk. Det behöver alla. Det behöver inte minst de invandrare som har varit här i många år och inte har en enda svensk kontakt och inte släpps in någonstans i våra nätverk. Många ideella organisationer har en stor kunskap om olika länders kulturer och etniska förhållanden som skulle kunna komma till användning hos både utlänningsnämnden och Invandrarverket. I vårt land har vi många asylsökande från u-länder. Det borde kunna gå att ge ''bistånd'' redan här till dem som sannolikt kommer att återvända. En lämplig grupp att börja med kunde vara eritreanerna i Sverige. En lämplig utbildning i t.ex. engelska och tigrinja i kombination med praktisk yrkesutbildning skulle göra dem rustade att bidra till återuppbyggandet den dag de kan återvända. Då ger biståndspengarna effekt i hemlandet. Det är slöseri med humankapital att inte överväga alternativa strategier för innehållet i vistelsen i Herr talman! Det är glädjande att regeringen nu kommer att fatta, eller kanske redan har fattat, beslut om somalierna. Det finns flera grupper asylsökande i Sverige vilkas omöjliga situation borde förändras. Vad gäller kosovoalbanerna borde åtminstone ett verkställighetsstopp gälla tills förhållandena blir drägliga i Kosovo. Överlevnadsvillkoren är sannerligen knappa för den som varken har arbete eller bostad att återvända till. De kanske inte heller har någon släkt kvar. UNHCR har vädjat för kosovoalbanerna vid upprepade tillfällen, men Sverige fortsätter att utvisa till Kosovo. Det är upprörande. Det pågår aktiviteter i frågan. Här i riksdagen skall vi bl.a. ha en hearing framöver. Jag förväntar mig ett positivt resultat.